Herr talman! Den debatt vi nu för har bisarra drag. Företrädaren för Vänsterpartiet talar mer om Socialdemokraterna än om sin egen politik. Företrädaren för Folkpartiet har vänligheten att påminna om Bertil Ohlins insatser i den svenska nationalekonomiska debatten och om den svenska folkskolans kvalitet. Och Karin Falkmer upprepar nu ett påstående om socialdemokraternas aktioner i Europaparlamentet, ett påstående som hon själv vet är väl och tydligt dementerat av en av hennes partivänner i Storbritannien. Hon vet det! Dessutom har man med olika citat försökt blåsa upp en debatt om de förändringar i EU delegationens utkast till resolution som bl.a. jag skulle ha föreslagit. Det var en ''anka''. Det visade sig att Karin Falkmer själv, alla hennes partivänner och alla andra röstade för resolutionen med just de föreslagna ändringarna, utan diskussion. Alla tyckte uppenbarligen att ändringarna var vettiga, även företrädaren för Europaparlamentet och de partier som står Karin Falkmer nära. Den här typen av grundlösa angrepp visar att vi behöver föra en debatt om sakfrågan här också. Varför inte mera diskutera vilka krav vi nu bör ställa? Varför föra en debatt om andra frågor, en ställföreträdande debatt, i stället för en debatt om vilka krav Sverige bör ställa innan förhandlingarna är avslutade, kanske om en vecka? Låt oss föra en sakdebatt i stället!
Herr talman! Mats Hellström kan vara fullständigt övertygad om att jag mycket noga har övervägt det jag sade i talarstolen. Politiska utspel som medverkar till förseningar och som sprider tveksamheter om tidtabellen är ytterst olyckliga. De signaler som jag vet att svenska socialdemokrater har givit Europakontakterna i Bryssel har skapat förvåning där. Ett exempel på hur dessa signaler har gått fram är den artikel i Cot. Det var ett utspel som väckte förvåning i såväl Bryssel och Strasbourg som Stockholm, ett utspel som gick i linje med de signaler och tongångar som vi har hört från Socialdemokraterna tidigare under den här processen. Jag håller med Mats Hellström om att vi borde höja debattnivån och prata om det som är övergripande viktigt för Sverige i frågan om medlemskapet. Vi borde verkligen gå ut gemensamt och för svenska folket tala om värdet av ett svenskt medlemskap.
Herr talman! Det förvånar mig något att Karin Falkmer i två dagar har deltagit i diskussioner om just dessa frågor med Europaparlamentariker från alla partier, utan att hon tydligen på något sätt har berörts av vad diskussionerna har handlat om. Det känner man rimligen till om man har följt Europaparlamentets arbete. Det har nämligen alltsedan hösten, kanske dessförinnan, förts en intensiv diskussion i Europaparlamentet, inom och mellan partigrupper, inom och mellan länderrepresentationer, om möjligheten att klara sitt godkännande och hur dessa frågor skall kopplas till institutionella krav på EU:s ministerråd. Det är en närmast löjlig tanke att svenska socialdemokrater skulle ha uppfunnit denna debatt, som har förts där under lång tid. Så sent som för ett par dagar sedan yttrade Karin Spencer, att han för sin del förutsåg att det kunde bli blockering inte bara i maj och september, utan kanske t.o.m. i november, om EU:s ministerråd inte godkände de krav som Europaparlamentet här kommer att ställa. Karin Falkmer gör detta till någon sorts svensk socialdemokratisk fråga, trots att hon väl borde känna till att det här är en diskussion som Europaparlamentet och olika partigrupper -- även Karin Falkmers egen -- i högsta grad för med ministerrådet. Det handlar i det här skedet mycket om en påtryckning på bl.a. ministerrådet. Det förvånar mig att Karin Falkmer har sovit i två dagar, under den tid när de olika företrädarna har uttryckt sina uppfattningar.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om den diskussion som pågår i Europaparlamentet. Jag vet att det i de båda stora partigrupperna finns delade meningar om tidtabellen och huruvida man skall ha möjlighet att fatta beslut i den här frågan före Europaparlamentsvalet. Men vår uppgift är då att försöka påverka våra partivänner, så att de inser värdet av att Europaparlamentet fattar beslut innan man stänger för sommaren och har ett nytt val. Det innebär ju oerhörda risker, om det nuvarande Europaparlamentet inte anser sig hinna med utvidgningsbeslutet. Vi vet ju inte någonting om nyvalet till Europaparlamentet, men många av dem som väljs in kommer att vara orutinerade parlamentariker. Även jag vet att Europaparlamentarikerna naturligtvis ställer vissa krav för att kunna fatta dessa beslut. Vi förstår att det är krav som är befogade, nämligen att de skall ha förhandlingspapperen, så att de kan läsa och ta ställning till vad som ligger bakom.

Det här är oerhört viktigt. Jag hoppas att vi kan ge den signalen till våra partivänner, oberoende av vilket parti vi tillhör.
Herr talman! Karin Falkmer sade att en grundförutsättning för att utländska investerare skulle söka sig till Sverige var medlemskap. Jag är medveten om att det här är ett synsätt som är vitt spritt, också bland företagen. Men utländska företag har sökt sig hit även innan vi haft vare sig Jag besökte för någon vecka sedan ett företag uppe i Arjeplog som hade valt mellan länder som USA, Finland, Canada och Sverige när det gällde förläggning av testverksamhet av motorfordon. Man hade valt Sverige, därför att det här fanns förmånliga villkor, bra infrastruktur, starka kommuner, bra möjligheter till telekommunikationer och en rad andra bevis på ett starkt och dugligt samhälle.

Företag kan etablera sig i Sverige helt enkelt därför att de redan är etablerade inom unionen. Jag tror nog att regeringen och ja-sidan får bereda sig på att det kan bli ett nej i folkomröstningen, och då borde man också ha ett eget intresse av att förhindra att det utbryter någon typ av psykos i dessa frågor.
Herr talman! Självklart finns det många olika faktorer som påverkar valet av investeringsland för utländska företag. Men det står utom allt tvivel att medlemskapsfrågans betydelse är central. Ingen sakfråga är viktigare när det gäller att få fler riktiga arbeten till Sverige än att vi blir medlemmar i den europeiska unionen. Jag kan berätta för Bengt Hurtig att det i slutet av 80-talet blev allt tydligare att investeringarna försvann ut ur vårt land. Svenska företag valde att förlägga verksamheten till ett EG-land, för att komma åt den europeiska marknaden. Utländska investeringar uteblev, och arbetslöshetssiffrorna gick i höjden. Från 1989 och fram till valet 1991 frågans betydelse för arbete och välfärd blev mot slutet av 80-talet alltmer uppenbar. Under våren 1991 hade näringsutskottet under en hel dag en hearing, som vi ägnade åt den bekymmersamma utvecklingen när det gällde investeringarna. På sommaren 1991 lämnade den socialdemokratiska regeringen in medlemsansökan till EG. Vem man än pratar med, som kan någonting om företags investeringar och var de väljer att lägga dessa, ger ett entydigt budskap: Det svenska medlemskapet är det väsentligaste i det här avseendet.
Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om att detta är ett problem, men investeringarna i Europa på 80-talet handlade faktiskt i stor utsträckning om fastighetsspekulation. Det var också svenska processindustrier som investerade i dotterföretag av olika typer, och det hängde ihop med att man ville vara nära den stora marknaden -- produkterna har en sådan karaktären. Det borde faktiskt vara ett regeringsintresse att man inte överdriver de här problemen. Samma domedagspropaganda fördes i Norge före 1972 och i Schweiz före EES-omröstningen. Enligt vad jag förstår har det inte blivit någon katastrof i de länderna. Enligt flera artiklar i Financial Times ser det ut som om schweizarna kommer att få skrattarna på sin sida till slut. Vi får väl se hur det går. De skulle inte heller få några möjligheter att förhandla med EU, hette det. Nu har de tydligen fått det. Utvecklingen går alltså inte alltid den väg som ekonomerna och experterna förutspår. Världsbanken konstaterar att den ekonomiska tillväxten, som kommer att betyda mycket för Sveriges utrikeshandel de närmaste decennierna, sannolikt snarare kommer att ske i Östeuropa och i Ostasien än i den europeiska unionen.
Herr talman! Bengt Hurtig försöker förneka det som är uppenbart för alla oss andra, nämligen att EG-frågan är central när det gäller investeringsklimatet i Sverige. Men det är ändå inte det som är det huvudsakliga skälet till att jag tycker att det är så viktigt att vi blir medlemmar i EU, utan det är de övergripande, grundläggande värderingar som ligger bakom själva EU-samarbetet. Jag kan inte annat än förvånas över att partier som påstår sig ha intresse för t.ex. miljön säger att vi skall stå utanför ett samarbete som faktiskt syftar till att göra miljön i hela Europa bättre eller att det finns partier som säger att vi skall stå utanför ett samarbete som syftar till att värna freden och säkerheten i Europa. Det var grunden till att man inledde detta frivilliga demokratiska samarbete, och det är avgörande för min ståndpunkt att Sverige självklart bör gå med som medlem. Vi bör vara med och ta ansvar och hjälpa till att arbeta för freden, säkerheten, demokratin, miljön och välståndet i Europa. Det förvånar mig att det finns människor som inte ser dessa värden utan i stället gräver ned sig i detaljfrågor.

Herr talman! 1980-talet och de första åren på 1990 talet har blivit en period av ökad öppenhet och ökade kontakter mellan människor, kulturer och länder. Vi lever i vad jag skulle vilja kalla internationaliseringens tidevarv. Det är en spännande tid och en ny epok. Centern bejakar aktivt den här utvecklingen. Vi ser inte internationalisering som ett hot utan som en möjlighet att tillsammans med andra länder bygga något gemensamt. I dag när vi har utrikesdebatt i riksdagen -- debatten om EU är en minidebatt inom ramen för den -- finns det skäl av påminna om visionen av ett Europa som skall präglas av demokrati och fredlig samverkan. Det var utgångspunkten för bildandet av det tidigare EG, nu EU. Den visionen har, tycker jag, blivit mer levande och fått ett ökat innehåll allteftersom åren har gått. Vi hälsar också demokratiseringsprocessen i Östeuropa med tillfredsställelse. Det tråkiga undantaget är naturligtvis kriget och blodbadet i f.d. Jugoslavien. Vi får inte glömma bort ursprungsmotivet bakom bildandet av EU. Det finns skäl att så här inför slutvarvet av förhandlingsomgången påminna om motiven för den svenska medlemsansökan till EU. De är många. Jag skall ta några stycken. För det första fortskrider den europeiska ekonomiska integrationen, och det är viktigt att politiker är med i denna process. Näringslivet har under årtionden internationaliserats mer och mer. Företag agerar över nationsgränserna och agerar på flera olika marknader. De kan också utnyttja olikheter i skatte och regelsystemen och spela ut enskilda stater mot varandra. Av det skälet är det nödvändigt att de enskilda staterna samverkar för att skapa gemensamma regler och för att kunna fatta gemensamma beslut. För det andra är de europeiska länderna beroende av varandra. Sverige är ju en liten marknad med en liten befolkning, och det är viktigt att en sådan nation kan samarbeta med andra länder i detta nya Europa. Ekonomisk-politisk samverkan i Europa är ett medel för att också trygga svensk välfärd långsiktigt. Vi lever ju inte i någon isolerad värld -- det har också ett antal konsekvensutredningar pekat på. För det tredje gör miljöföroreningarna inte halt vid riksgränserna, utan de driver in över nationsgränserna. När ett land drabbas av miljöproblem på grund av bristfällig miljöpolitik i ett annat land krävs det gemensamma tag och internationell samverkan för att komma till rätta med det -- det säger sig självt. Internationell samverkan är nödvändig för att nå lösningar. Här kan Sverige bidra med mycket. För det fjärde tycker jag att det framväxande EU är den politiska kraft som är nödvändig för att hjälpa till med frigörelsen och demokratiseringsprocessen i Östeuropa. Det som Centern lägger särskild vikt vid i de pågående förhandlingarna är miljöfrågorna, regionalpolitiken, jordbrukspolitiken, åtgärder som handlar om den sociala tryggheten och full sysselsättning och dessutom våra möjligheter att långsiktigt säkra en självständig svensk säkerhetspolitik. Vi betonar också demokratin och öppenheten i det framväxande EU. Det är också viktigt att se att EU under senare år har lagt större tonvikt vid breddning och utvidgning i stället för enbart en fördjupning, som ett tag tycktes vara huvudmålet för EU. På flera områden har Sverige hittills i förhandlingarna uppnått goda resultat. Det gäller, som tidigare har sagts i debatten, genombrottet för miljöområdet i december -- jag tror det var Karin Falkmer som påpekade det. Inom alkoholpolitikens område är bibehållandet av Systembolaget en viktig bit, som en del i en svensk alkoholpolitik. Nu i slutet finns det ett antal knäckfrågor på förhandlingsbordet: jordbruket, regionalpolitiken och Sveriges bidrag till EU:s budget. Det är frågor som måste få en positiv lösning för att vi skall kunna få svenska folket att ställa sig på ja-sidan i en kommande folkomröstning. Det är betydligt viktigare frågor än den stundtals meningslösa debatten kring snuset, som under ett antal år framstod som den absolut mest avgörande frågan för Sverige vid förhandlingarna. De här frågorna är betydligt viktigare. Regionalpolitiken är viktig. Sverige måste ha möjlighet att garantera goda levnadsvillkor för människor i alla delar av landet. I positionspapperet underströks också att nationell regionalpolitik i framtiden måste kunna bedrivas på minst nuvarande nivå och i minst nuvarande omfattning. EU:s regionalpolitik blir ett komplement till den nationella regionalpolitiken -- Mats Hellström berörde det i sitt inledningsanförande. Det är tillfredsställande att så många, i samband med Sveriges förhandlingar med EU, betonar vikten av en bra regionalpolitik och jordbrukspolitik. Eftersom Centern värnar om regionalpolitiken hälsar jag med tillfredsställelse att den tycks ha fått många nyvunna vänner under de senaste veckorna och månaderna. Jag hoppas att detta utomordentligt starka intresse från olika håll och kanter också håller i sig efter de avslutande förhandlingarna, då vi skall diskutera nationell regionalpolitik. Jag hoppas att intresset också avspeglar sig i de kommande besluten, när vi skall forma regionalpolitiken här hemma i Sverige. Norra Sverige är beroende av en bra regionalpolitik. Men regionalpolitiken handlar inte bara om de norra delarna. Det är en fråga som berör såväl stadsbygd som landsbygd. Jag vill koppla samman regionalpolitiken med en bra säkerhetspolitik. Det finns en förbindelse mellan en bra regionalpolitik, livskraftiga regioner och vår förmåga att klara oss i säkerhetspolitiska sammanhang. Jag läste med mycket stort intresse en debattartikel i en av Stockholmstidningarna -- jag tror att det var i lördags. Den var författad av landshövdingen i Norrbottens län. Han hade fört ihop kraven på en aktiv regionalpolitik med de säkerhetspolitiska argumenten. Det finns skäl att understryka detta. Herr talman! Sverige har ett viktigt uppdrag i det nya Europa som vi ser utvecklas. Vi kan bidra till utomordentligt mycket -- på miljöområdet, livsmedelsområdet, demokratiområdet osv. På område efter område kommer vi att kunna tillföra viktiga beståndsdelar i det fortsatta arbetet, om vi blir medlemmar i EU, vilket jag hoppas. EU kommer att vara det forum i Europa där viktiga europeiska överlevnadsfrågor kommer att kunna lösas i ett internationellt samarbete. På tröskeln till ett nytt sekel tycker jag att Sverige har stora uppgifter i detta nya Europa. Martin Luther King formulerade på sin tid en dröm för sitt folk och sitt Amerika. Här hemma i Sverige har vi också våra drömmar för vårt folk i det Europa som vi ser växa fram. Jag vill gärna instämma i Hadar Cars välgångsönskningar till de svenska förhandlarna, under ledning av Ulf Dinkelspiel, inför de avgörande dagarna i denna viktiga fråga.
Herr talman! Per-Ola Eriksson sade att alkoholmonopolet, dvs. Systembolaget, var säkrat. Hittills finns det ett brev från kommissionen där det står att man inte tänker anmäla detta monopol. Det återstår att se vad slutresultatet av detta blir. Per-Ola Eriksson är finansutskottets ordförande. Regeringen har lagt fram ett positionspapper när det gäller budgeten. I slutet av det sägs det att Sverige lovar -- såvitt jag förstår för all framtid -- att vara nettobidragsgivare till unionen. Vi skulle kunna drabbas av en industrikris i Sverige av den typ som man har drabbats av i Finland. Sådant kan inträffa. Det kan uppstå andra kriser inom verkstadsindustrin och inom samhällsekonomin över huvud taget. Tycker Per Ola Eriksson att detta är en bra långsiktig position?
Herr talman! Jag vill till länskollegan Hurtig säga att jag, när han började tala om alkoholfrågorna, nästan fick intrycket att han själv skulle anmäla att vi i Sverige inte skall behålla vårt monopol på Systembolaget. Vi har fått ett papper från kommissionen. Han tyckte närmast att det var bra men trodde att någon skulle kunna ifrågasätta det. Jag trodde nästan att han själv skulle göra det. Sverige kommer att bli nettobidragsgivare till EU. Jag måste säga att det inte är så dumt att vara ett nettobidragsland. Det hade varit litet besvärligt om Sverige hade varit ett fattigt land. Sverige är faktiskt en rik industrination. Vi skall vara stolta över att vi också kan bidra med några kronor till EU. Vi ställer också krav på att få ett återflöde för regional utveckling. Sverige kommer förstås att drabbas av konjunkturproblem, kriser osv. Men det är viktigt att vi ser att EU, och hela Västeuropa, är en stor och viktig marknad för oss. Ett svenskt medlemskap i EU ser jag faktiskt som en ganska bra försäkring för att trygga svensk industri och svenskt näringsliv i framtiden.
Herr talman! Jag måste uppfatta Per-Ola Erikssons svar som att han är tämligen nöjd med den säkerhetsklausul som finns i denna position. Han ser inga risker för stora kriser i svensk ekonomi, som t.ex. har uppstått i Finland. I sådana fall kanske vi skulle behöva extra mycket hjälp från dessa fonder.
Herr talman! Bengt Hurtig vet lika väl som jag att det är svårt att sia om framtiden. Det kan uppstå industrikriser i Sverige liksom i andra länder. För dagen tycker jag faktiskt att vi industripolitiskt har rustat Sverige ordentligt. Svensk industri har återfått sin konkurrenskraft. Vi har gjort detta därför att det var nödvändigt. Sverige tappade ju konkurrenskraft under 80-talet. Den politik som Bengt Hurtig stöttade under 80 talet skapade betydande problem för den svenska industrin och för sysselsättningen. Nu återfår vi konkurrenskraften. Man skall aldrig säga aldrig. Det kan hända saker och ting i framtiden som gör att Sverige kan få problem. Jag hoppas att vi inte får det. Vi är rustade i Sverige för att möta framtiden och de utmaningar som vi står inför. Jag tror att vi kommer att kunna klara det om också Bengt Hurtig kan hjälpa till på ett litet hörn i stället för att fortsätta att vara en nejsägare, vilket han hittills har varit i alldeles för stor utsträckning.

Herr talman! Jag önskar i mitt anförande beröra dels de pågående medlemskapsförhandlingarna, dels kds syn på de säkerhetspolitiska frågorna i ett Kds har i ett mycket tidigt skede i svensk politik insett nödvändigheten av att vi skapar bästa möjliga former för att Sverige skall kunna utvecklas i nära samverkan med de övriga västeuropeiska länderna. Motivet för detta är att vår generation skall skapa en varaktig plattform för fred, säkerhet och bibehållen ekonomisk standard, som bl.a. möjliggör sociala trygghetssystem för barn och ungdomar, äldre och sjuka. Denna nära samverkan får inte leda till att vi går miste om vår nationella identitet eller att vårt självbestämmande hotas. Därför är de nu pågående medlemskapsförhandlingarna mycket centrala för de kristdemokratiska medborgarna i Sverige. Regeringen går inom några dagar in i slutförhandlingarna med medlemsländerna om de villkor som skall gälla för relationerna mellan Sverige och EU under många år framöver. Steget mellan det nu gällande EES-avtalet och ett medlemskap kommer att kosta Sverige netto 7--13 miljarder per år. Detta måste leda till att Sverige får ett reellt inflytande i samarbetet, genom de s.k. Den koncentrerade makten i EU-organisationen ligger inom överskådlig framtid hos ministerrådet. Därför är det vår uppfattning att Sverige, med den nuvarande uppläggningen, måste få fem röster i ministerrådet. Vidare bör målet vara att få 25 ledamöter i EU-parlamentet. De s.k. institutionella frågorna är viktiga därför att många svenska medborgares tveksamhet till EU just grundas på osäkerheten om vilken status Sverige kommer att få i det här samarbetet. En mycket stor grupp av Sveriges befolkning följer också förhandlingarna kring de s.k. resandebestämmelserna, dvs. villkoren för hur mycket alkohol och cigaretter man får köpa med sig vid inresa till Sverige. Det stora intresset har sin grund i ett socialt engagemang för att vi skall kunna bibehålla vår nuvarande alkoholpolitik i Sverige. Den består av en restriktiv utskänkning och en högprispolitik. Det är angeläget att förhandlingarna leder till så låga införselvolymer som möjligt och till en tryggad långsiktighet. Regeringens inriktning att nå fram till en gemensam nordisk modell som i ett längre perspektiv kan hävdas utifrån likartade sociala och kulturella förhållanden i Norden bör kunna vara bra för denna långsiktighet. Förhandlingsresultatet bör innehålla en tydlig formell markering om att Sverige kommer att hävda nuvarande alkoholpolitik i ett långsiktigt perspektiv. Några ytterligare kompromisser, herr statsråd, på alkoholpolitikens område tål inte de 15 % av svenska folket som är aktivt organiserade för en restriktiv och social alkoholpolitik. Inför slutförhandlingarna vill jag också beröra ytterligare två områden som har mycket stor ekonomisk betydelse för Sverige, nämligen jordbruks och regionalpolitiken. Villkoren för svenskt jordbruk måste bli en direkt och 100-procentig anslutning till EU:s politik. För att inte få en haltande jordbruksnäring som har svårigheter att konkurrera med bönderna inom EU måste de svenska villkoren bli lika med EU:s. Produktionsvolymerna skall ligga på en sådan nivå att vi inte av förhandlingsmässiga skäl måste exportera arbetstillfällen från Sverige. Också de regionalpolitiska stöden måste kontinuerligt bestå på den nivå som gäller i dag, då man lägger ihop EU-stöd och våra egna nationella stöd. Regeringen har starkt hävdat att varje förhandlingsfråga skall behandlas på sina ''egna meriter'', dvs. den ena frågan skall inte betala för den andra. Detta är en riktig princip. Jag vill bara understryka vikten av att denna princip också gäller tills dess att förhandlingarna är avslutade. Herr talman! Jag vill nu övergå till att tala om kds syn på de säkerhetspolitiska frågorna inför ett utvidgat Europasamarbete. En kristdemokratisk målsättning är att man skall försöka tillämpa ett etiskt förhållningssätt på politikens olika områden. Detta gäller naturligtvis också utrikes och säkerhetspolitiken. Den kristna etiken innebär att människan skall vara fri och självbestämmande och tillmätas ett stort personligt ansvar, vilket bl.a. innebär att vi har stor respekt för andra människors integritet och frihet. Vår uppfattning är att det säkerhetspolitiska arbetet bör vidgas och fördjupas till att omfatta inte enbart frånvaro av krig och konflikter, utan också att säkra freden i ett perspektiv av rättvisa, frihet, solidaritet och ett aktivt stöd för demokrati och rättssamhället.

Denna inriktning av det säkerhetspolitiska arbetet underlättas starkt av ett medlemskap i EU och är därmed ett starkt skäl för medlemskapet i europeiska gemenskaperna. Även om ett medlemskap inte skulle kunna nås, bör denna inriktning av vår säkerhetspolitik utvecklas inom ramen för lämpliga samarbetsformer. Vid ett medlemskap i EU ingår vi en nära allians på det ekonomiska och politiska området. Ett naturligt steg är då att vi också bejakar vår europeiska identitet även på det säkerhetspolitiska området och engagerar oss helt i den europeiska arkitekturen för fred och stabilitet. Det är dock angeläget att Sverige förbehåller sig rätten att självständigt fatta beslut om huruvida vi skall delta i militära operationer vid en konfliktsituation eller om vi skall förhålla oss neutrala vid en uppkommen kris eller konfliktsituation. Genom Maastrichtprocessen kommer varje medlemsland i EU att i olika grad ingå i VEU:s säkerhetspolitiska arbete. Det är vår uppfattning att det ligger i Sveriges intresse att aktivt delta i den del av arbetet som inriktas på ökad demokratisering och öppenhet mellan länderna inom det militära och säkerhetspolitiska arbetet. Vad beträffar NATO kan vi konstatera att ett samarbete kan omfatta dels det militära samarbetet, dels deltagande i de många underarbetsgrupper som behandlar exempelvis frågor om kärnsäkerhet, icke-spridning, massförstörelsevapen, miljöskydd, vetenskap, materielproduktion, näringsliv och t.o.m. Det skulle vara ett säkerhetspolitiskt intressant steg för Sverige att, om möjligheten ges, exempelvis genom P & P, dvs. Partnership for Peace, få delta i dessa undergruppers arbete. Avslutningsvis: Kds anser att ett effektivt säkerhetspolitiskt arbete bäst främjas av öppenhet, delaktighet och ansvar för att nå fred och stabilitet i Europa.
Herr talman! Holger Gustafsson talade om möjligheterna för Sverige att i framtiden stå utanför beslut om militära insatser. Om man har en gemensam ekonomisk politik, handelspolitik, utrikespolitik och säkerhetspolitik och om man har ingått i unionen, torde det bli moraliskt svårt att argumentera för att inte vara med om det uppstår krig eller kriser och unionen skall försvaras. Därför står det också i Maastrichtfördraget att konferensen är enig om att medlemsstaterna i rådsbeslut som kräver enhällighet så långt som möjligt skall undvika att hindra ett enhälligt beslut om en kvalificerad majoritet för ett sådant beslut föreligger. Gustafsson om ett annat problem som han också var inne på, nämligen alkoholpolitiken. Kds slog i sina krav inför EG-förhandlingarna fast att man ansåg att såväl distributionsmonopolet som importmonopolet skall bibehållas vid ett EG medlemskap. Man arbetar för att den mängd alkohol som får föras in i Sverige för personligt bruk skall vara begränsad och att polisen skall ha möjlighet att kontrollera att reglerna efterlevs. Anser Holger Gustafsson att dessa krav från kds har uppfyllts?
Herr talman! Först vill jag säga till Bengt Hurtig att vår uppfattning är att ett engagemang i ett tidigt skede i de säkerhetspolitiska frågorna är det mest angelägna för att skapa frånvaro av kriser och krig. Vi är alltså för att Sverige engagerar sig i säkerhetspolitiken i ett sådant tidigt skede. Vi anser också att det är viktigt med vissa friheter, t.ex. friheten för oss att själva få fatta beslut om när och hur vi skall agera i en krissituation. Som jag ser det innebär det inte att vi med nödvändighet drar oss undan i en krissituation, men vi har därigenom ett självbestämmande, och det är det mycket viktigt för en nation att ha. Den andra frågan gäller alkoholpolitiken. Nej, jag är inte helt nöjd. Det skulle vara fel att säga det. För att jag skall vara hundraprocentigt nöjd vill jag kunna diktera alkoholpolitiken. Det får jag inte ens göra i den svenska riksdagen. Men för närvarande ser det ut som att förhandlingarna skall komma i hamn och innehålla de väsentligaste instrumenten för att nu och också på sikt kunna bibehålla de viktigaste delarna i alkoholpolitiken, nämligen restriktiviteten och högprispolitiken. Det är angeläget.
Herr talman! Det är tämligen sannolikt att efter en period på två, fyra eller sju år kommer EG-reglerna att gälla. Det blir möjligt att föra in tio liter sprit. Det kommer naturligtvis att i framtiden sätta press på priserna. I fråga om importmonopolet har alltså kds lagt sig.
Herr talman! Jag skulle naturligtvis aldrig tillstå att kds har lagt sig i fråga om alkoholpolitiken. Vi kommer heller aldrig att göra det. Jag kan lugna Hurtig med att så är inte fallet. Inte i denna fråga eller någon annan fråga kan garantier lämnas för hur en politik kommer att se ut i framtiden. Den garanti vi har är tilltron till den politik vi kommer att föra i det här parlamentet och vilken politik som vi kommer att representera i ett framtida medlemskap. Det gäller tilltron till demokratins möjligheter att slå vakt om de värden vi vill kämpa för. Det är den garanti vi har. Det gäller inte bara detta område. Jag tycker att vi skall tillstå att vi inte har någon garanti. Vi kommer att få kämpa för den i fortsättningen också.

Herr talman! Låt mig först av allt uttrycka min stora tillfredsställelse över den breda politiska enighet som har manifesterats i riksdagen i dag i EG debatten. Det är ovanligt att så många partier och politiker är så eniga som vi har fått se prov på i debatten. Bengt Hurtig och hans vänsterparti -- som låter som en ropande röst i öknen -- är snarare ett undantag som bekräftar regeln. Nu väljer Bengt Hurtig en ny metod att argumentera. Tidigare sade nej-sidan att vi skulle lägga oss platt i förhandlingarna. Nu när verkligheten har motbevisat den myten försöker man odla en annan myt, nämligen att förhandlingsresultaten inte är vad de i realiteten är. Förhandlingsresultaten läses som en viss potentat läser Bibeln. Det förändrar ingenting i det verkliga värdet av de förhandlingsresultat som har uppnåtts och som jag hoppas kommer att uppnås framöver. Den enighet och samstämmighet vi har fått se prov på i dag har i stor utsträckning kunnat manifesteras utåt under själva förhandlingsarbetet. Jag menar att det har varit en stor styrka för oss. Erfarenheten från tidigare förhandlingar och nuvarande erfarenheter visar att med ett brett politiskt stöd på hemmaplan ökar möjligheterna för att få gehör för förhandlingskraven på bortaplan. Det är inte minst mot den bakgrunden som regeringen har lagt ned ett stort arbete på att stämma av alla förhandlingspositioner här hemma med hjälp av kontakter med riksdagen och många och långa diskussioner i EU-delegationen. Jag vill säga att i båda dessa fora, liksom under dagens debatt, har det framförts många värdefulla synpunkter som vi har sökt att så långt möjligt ta till vara i själva förhandlingarna. Jag kan försäkra att när vi nu går in i den avslutande fasen i förhandlingarna kommer vi att fästa mycket stort avseende just vid den nära kontakten med EU-delegationen. För det ändamålet kommer att upprättas en särskild TV-länk mellan Bryssel och Stockholm. På så sätt skall vi söka slå vakt om den breda enigheten ända in i det sista. Jag vill gärna passa på att tacka för de lyckönskningar som har uttryckts inför den avslutande förhandlingsrundan. Jag kan försäkra att de kommer att behövas. Vi går nu in i den avslutande förhandlingsrundan. Det är ett slutvarv som inte överraskande karakteriseras av hårdnande positioner. Men samtidigt är det viktigt att säga att den karakteriseras av en politisk vilja att föra processen framåt. Ser vi på det faktum att förhandlingarna inleddes för ungefär ett år sedan, kan vi konstatera att vi med alla mått mätt har kommit mycket långt. Vi har också kommit långt i den meningen att vi har ett gemensamt mål med EU-sidan, nämligen att avsluta förhandlingarna kring månadsskiftet februari-mars. Det är för att ge Europaparlamentet möjlighet att ta ställning till medlemskapsfördraget under våren. Allt detta är med sikte på ett medlemskap för Sverige och för de andra kandidatländerna den 1 januari 1995. Detta är det gemensamma mål vi arbetar för att förverkliga. I början av denna vecka ägde ett nytt ministermöte rum i Bryssel. Vi kunde trots dessa hårdnande positioner notera framsteg på en del fronter. Det gällde bl.a. regionalpolitiken, som många har kommenterat i denna debatt. Jag konstaterar att vi har fått ett erkännande för den speciella Norrlandsproblematiken. Det finns nu ett förslag som utgör en god utgångspunkt för de fortsatta förhandlingarna. Det bör kunna öppna möjligheterna för en bra lösning. Men som också har sagts i debatten är det alldeles riktigt att ännu återstår en del viktiga frågor att klara ut. Ännu är vi inte hemma. Vi har också fått ett bud från EU-sidan om jordbruket. Det pekar mera specifikt mot Norrlandsjordbruket. Det har numera givits klartecken för fortsatt stöd i nuvarande omfattning. Den fråga som återstår att klara ut med EU i den delen gäller hur stor del av den totala bördan som EU skall bära framöver. Omfattningen av stödet är säkrad. På så sätt arbetar vi för att genom regionalpolitiken, jordbrukspolitiken och på andra vägar verka för att de obestridliga fördelar som är förenade med medlemskap skall komma alla svenska medborgare till del. Framsteg -- ja. Men samtidigt skall vi konstatera att det finns ett antal besvärliga frågor som återstår att lösa. Det gäller regionalpolitiken, jordbruket i andra delar, budgetfrågorna, institutionsfrågorna och ytterligare ett antal frågor. Det är knappast meningsfullt att nu på upploppet försöka ställa en prognos. Allt jag kan, och vill, säga är att vi går väl förberedda in i slutfasen. Vi har goda argument och goda skäl för de förhandlingskrav vi har framställt.

Det är ett både--och. Herr talman! I de senaste opinionsundersökningarna har vi kunnat konstatera att ja-sidan har gått framåt. Det är visserligen glädjande, men det finns fortfarande anledning att vara bekymrad, inte bekymrad över de procentsatser som ja och nej-sidan fått. Det finns snarare anledning att känna bekymmer över den stora tveksamhet som en majoritet av alla svenskar fortfarande känner. Bland alla dem som man möter runt om i landet är osäkerheten fortfarande stor och tveksamheten en mycket vanlig inställning. Jag tror, herr talman, att förhandlingsarbetet i viss mån har bidragit till den stora osäkerheten. Många ställer sig frågan om ett EU-medlemskap verkligen handlar om snus, antalet kor som skall få EU-stöd eller hur svenska Systembolaget skall se ut i framtiden. Många har också ställt sig och ställer sig fortfarande frågan: Vilka resultat kommer vi att nå i förhandlingarna? Jag känner mig ganska övertygad, herr talman, om att allteftersom arbetet framskrider kommer vi att genom klargöranden av de förhandlingsresultat som uppnås på punkt efter punkt slå nej-sidans myter i kras. Vi har uppnått bra resultat i de delar av förhandlingarna som redan har avslutats. Det kan gälla miljöpolitiken, där nej-sidans påståenden att Sverige skulle behöva driva sina krav nedåt har visat sig i grunden felaktiga, liksom påståenden att vi skulle behöva göra avkall på vårt frihandelsavtal med Baltikum -- bara för att nämna några exempel. Vi skall när det gäller de återstående frågorna bevisa att detsamma gäller nej-sidans påståenden i andra delar, att vi skulle lägga oss platt till marken. Det gör ingen förhandlare, ingen regering som vill åstadkomma ett bra avtal som kan godkännas av svenska folket i folkomröstningen. Bengt Dalström tog upp frågan om information. Inte minst mot bakgrund av den osäkerhet som finns är just informationsfrågorna viktiga. Jag kan försäkra att så snart avtalet föreligger klart kommer nuvarande insatser med faktablad, informationsskrifter, telefonslussar och liknande att kompletteras med material som belyser innebörden av medlemskapet, innehållet i medlemsavtalet och konsekvenserna av medlemskapet. I delar kommer detta material att gå ut på remiss. Herr talman! Om det går så som vi hoppas, att ett avtal snart föreligger, har vi chansen att lyfta blicken och diskutera, debattera och samtala om det som verkligen är viktigt inför framtiden: Hur klarar vi bäst jobben och välfärden, innanför eller utanför den europeiska unionen? Hur klarar vi bäst freden och säkerheten i Europa, innanför eller utanför den europeiska unionen? Hur får svenskar rösträtt i Europa, innanför eller utanför den europeiska unionen? Det är dessa övergripande frågor som jag hoppas att debatten i ökad utrstäckning skall handla om. Det är min förhoppning att vi som i dag är så eniga i denna kammare också skall kunna ge alla tvekande svenskar svar på deras frågor, svar som gör att de kan rösta ja i den kommande folkomröstningen, svar som gör att Sverige inte hamnar utanför utan kan vara med och fullt ut medverka i arbetet på att forma det framtida Europa. För medlemskapet är inte statiskt, utan det är en process. Det EU som formas framöver är ett utslag av medborgarnas samlade åsikter om hur det framtida EU skall utformas. Suveränitet är att kunna påverka utvecklingen, sin egen och omvärldens. Genom medlemskap i den europeiska unionen får vi helt andra möjligheter än tidigare att anta de utmaningar som Europa ställs inför och medverka i arbetet att på ett konstruktivt sätt lösa de problem som vi ställs inför. Genom medlemskap i EU kan vi bäst tillvarata våra intressen i Europa och genom att skapa förutsättningar för det på lika villkor konkurrera i hela det europeiska rummet, locka utländska företag att investera i Sverige och locka svenska företag att i ökad utsträckning investera i vårt eget land. Genom medlemskap i EU kan vi med gemensamma krafter möta gemensamma problem. Det kan gälla sysselsättningen, välfärden, miljön, den växande internationella brottsligheten, flyktingarna med önskemål om bördefördelning. Det kan gälla inte minst relationerna till omvärlden, framför allt till u-länderna. Det kan gälla klyftan mellan länderna i Västeuropa och länderna i Östeuropa, där den kanske största utmaningen i dag är att bygga broar för att på så sätt i alla delar skapa ett Europa. Det gäller inte minst att gemensamt med gemensamma krafter bygga ett Europa som är ett tryggt hem för framtida generationer.

Herr talman! De tunga krav att stå utanför EMU processen, att ha garantier för att kunna stå utanför VEU som ställdes från många håll inför förhandlingarna har ju inte rests och inte fogats in i några protokoll. De krav som har ställts är i någon mån rimliga att få igenom. Sedan har man naturligtvis fått göra reträtter på dessa krav. Det gäller t.ex. den slutliga utformningen av alkoholmonopolen, regionalpolitikens mål 1 och, som jag ser det, den s.k. miljögarantin som den blev utformad. Till slut blev det bara en övergångslösning. Det talas mycket om suveränitet. Sveriges suveränitet ökar när vi får bestämma i EU. I så fall måste väl Europeiska unionens suveränitet också öka när den får bestämma i Sverige. Jag tog upp två exempel i mitt inledningsanförande när det gäller ozonnedbrytande ämnen. Vi har redan fått anklagelser från kommissionären Bangeman. Vi får inte förbjuda dessa ämnen före 1996. EU vill helst förbjuda dem år 2015. Jag frågade också om det miljöfarliga avfallet, som man kritiserat Danmark för. Sverige ligger ganska långt där. Vad tänker regeringen göra i dessa två frågor? Tänker man ställa upp på de nordiska miljökraven?

Herr talman! Bengt Hurtig tog upp ett antal av våra förhandlingskrav. Nu är han i alla fall ärlig och säger att vi har fått igenom dessa förhandlingskrav i allt väsentligt, så han tänker inte vidare debattera den här punkten. Man säger från nej-sidan att vi avstår suveränitet. Då frågar jag: Till vem avstår vi suveränitet? Om det är så, att alla länder i EU avstår suveränitet, vem är det då som får det? Är det en högre ande? Nej, sanningen är att länderna sammanlägger suveränitet för att med gemensamma krafter möta gemensamma problem. Länderna finner att de bättre kan lösa problemen genom att samverka. Detta är inte att avstå suveränitet, utan att ''poola'' suveränitet för att nå bättre resultat än om man skulle göra det ensam. Bengt Hurtig ställde två konkreta frågor kring vårt arbete på miljöområdet som en del i ett betydligt vidare arbete. Vi kommer att gå vidare på dessa två områden, Bengt Hurtig. Beträffande den ena delen hörde kanske Bengt Hurtig vad Olof Johansson sade på radion i morse.
Herr talman! Det var ju bra, men miljöminister Johansson lät tämligen försiktig. Exporten av miljöfarligt avfall till u-länder och till Östeuropa är ju en allvarlig fråga. Man har tidigare i Sverige agerat bestämt på konferenser för ett förbud. Nu genomför man ett sådant i Danmark, och man får stöd av Norge och Island. Det vore väl lämpligt att Sverige nu fortsatte sin linje mot denna cyniska hantering, som naturligtvis inte väcker förtroende för oss i de länder dit avfallet exporteras.
Herr talman! Helt kort: Som jag redan i mitt första svar sade är det vår ambition att gå vidare på det här området.
Herr talman! Statsrådet Dinkelspiel har här lämnat en redovisning över hur han ser förloppet av den slutförhandling som nu har inletts. Från socialdemokraterna har vi tidigare här i kammaren ställt frågan hur och när regeringen avser att inbjuda partierna i riksdagen att diskutera nästa stora fråga, nämligen folkomröstningen. Det handlar ju förvisso om tidpunkten men även om andra frågor, t.ex. kretsen av de människor som skall få delta i omröstningen -- som bekant anser vi att invandrarna i Sverige bör få delta, i likhet med vad som gällde under folkomröstningen om kärnkraft, vilket krävde en särskild lagstiftning -- och de exakta formuleringarna av den fråga som skall ställas. Det är också givetvis fråga om de resurser som skall ställas till förfogande för de jaoch nej-kommittéer som skall arbeta inför folkomröstningen. Det svar som vi har fått från Ulf Dinkelspiel då vi har ställt frågan här i kammaren har, om jag minns rätt, lytt ungefär så här: När vi närmar oss tidpunkten för ett avslutande av förhandlingarna, då avser man att återkomma. Det tycks som om vi nu står väldigt nära den tidpunkten. Min fråga är då: Kan vi då få ett besked om när regeringen avser att inbjuda till diskussioner mellan partierna? Det kan vara viktigt att få veta det inför allas vår planering.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att Mats Hellström tidigare här i kammaren har ställt den fråga som han nu ställde. Jag har också tidigare svarat på den frågan, och mitt svar blir precis detsamma som det svar som jag tidigare gav, nämligen: Så snart som förhandlingarna är avslutade kommer statsministern att ta initiativ till en överläggning mellan partiledarna om formerna och tidpunkten för en folkomröstning. Då kommer alla hithörande frågor av den typ som Mats Hellström tog upp att diskuteras. Det är min och regeringens förhoppning att vi mycket snart skall kunna lösa dessa frågor i samförstånd.

Herr talman! Jag vill i min replik utnyttja tillfället till att önska statsrådet Dinkelspiel och förhandlingsdelegationen all framgång i slutförhandlingarna. Det innebär naturligtvis inte att man inte skall känna svenska riksdagens tryck på sina axlar inför avslutningen. Jag vill gärna återupprepa de punkter som jag anser vara mycket angelägna: alkoholpolitikens långsiktighet, jordbruket, salmonellan och mjölkkvoterna, offentlighetsprincipen, regionalpolitiken och inte minst inflytandefrågorna. Jag vill särskilt peka på rådets fem röster. Herr talman! Jag representerar en del av Västergötland, och jag tycker mycket om det landskapet. Men vi vill inte se ett Västgötaklimax i slutet av förhandlingen. Lycka till!
Herr talman! Alla de punkter som Holger Gustafsson räknade upp finns med i slutförhandlingarna och som vi från regeringens sida fäster mycket stort avseende vid. Jag kan försäkra Holger Gustafsson att vi kommer att göra vad vi kan för att få gehör för dessa synpunkter hos motparten. Med Holger Gustafssons lyckönskningar kommer det kanske att gå ännu bättre.

Fru talman! Herr statsråd! Jag hoppas att mina signaler till statsrådet kring informationen om EU vinner gehör när nu de hektiska slutförhandlingarna är avslutade.

Herr talman! Vi från regeringen välkomnar synpunkter på dessa frågor. Det är inte lätt att med säkerhet säga på vilka vägar man bäst kan nå fram till alla medborgare med information i dessa ofta väldigt komplicerade frågor. För min del ser jag gärna en diskussion av den typ som Bengt Dalström aktualiserar, t.ex. i EU-delegationen. Jag vill också säga att i den mån medierna -- TV, radio eller andra medier -- kan stimuleras till olika verksamheter som är ägnade att öka intresset för EU-frågorna av den typ som Bengt Dalström i ett tidigare inlägg var inne på är jag den förste att välkomna detta, givetvis utan att själv kunna påverka just den utvecklingen.
Herr talman! Avslutningsvis, herr statsråd, tar jag fasta på det positiva intresset som alltid har funnits när det gäller information. Men jag hade tänkt mig en annorlunda lösning, inte via den konventionella EU-delegationen utan en mera expertorienterad föredragning av de ansvariga inom departementet. Då hade man kunnat få ett helhetsgrepp om hur man tänker och pusslar och hur man värderar olika saker och ting. Men det är kanske en fråga som vi kan återkomma till i samband med en personlig kontakt.
Herr talman! Min erfarenhet säger mig att det inte finns någonting som hindrar att experter uppträder i EU-delegationen, om riksdagen så önskar.

Herr talman! Jag har egentligen inte mycket att polemisera med statsrådet om. Jag tycker tvärtom att han höll ett utmärkt anförande. Det var det som han sade om opinioner som föranledde mig att ta till orda, mest för att markera hur viktigt det är med de förhandlingar som nu förs och som naturligtvis är hårda och konfrontatoriska i flera avseenden. Vi försvarar våra intressen, och de försöker att vinna så mycket de kan från sin sida. Men vi skall under denna period inte framställa den andra parten såsom lömsk och nedrig. Jag tror inte att det finns någon risk för det från svensk sida. Men det är viktigt att presentera människor detta på ett sätt så att de förstår att vad det i grunden handlar om är att det är två parter som siktar mot samma mål, att göra någonting gemensamt konstruktivt och att de förhandlingar som nu skall föras just har syftet att nå fram till den form som sedan gör att man gemensamt kan bygga någonting bra. Det är inte fråga om två motsatta parter som är på väg att bryta upp eller som gör vad de kan för att komma åt den andra parten. Den risken finns alltid vid en så hård förhandling som nu förestår. Det var bara för att ge ett litet tips på hur man kan medverka till att också EG-sidan undviker att demonisera Sverige som jag ville ta till orda i en kort replik till statsrådet.
Herr talman! Jag skall gärna bära med mig den synpunkten. Det är viktigt att påpeka att det inte råder ett antagonistiskt förhållande vid våra förhandlingar. Det är sant att det finns ett antal frågor där intressena går isär. Om man förhandlar om kvoter är det klart att var och en vill ha en så stor del av kvoten som möjligt. Det gäller också delar av det stöd som utgår regionalpolitiskt. Men i grunden är det icke ett antagonistiskt förhållande, utan förhandlingarna präglas av en i grunden gemensam strävan för att, som Hadar Cars sade, finna lösningar på de problem som i delar onekligen är förenade med varje förhandling om medlemskap. De resultat som hittills har uppnåtts på t.ex. miljöområdet eller handelspolitiska området, och i delar också de resultat som avtecknar sig på andra områden som ännu inte är slutförhandlade, pekar på att man från EU-sidan är lyhörd för våra krav och speciella intressen som vi naturligen har att bevaka i förhandlingarna. Detta kommer att framgå än tydligare den dag förhandlingarna är avslutade, då det är alldeles klart att det är vi som tillsammans med de andra länderna skall söka finna gemensamma lösningar på gemensamma problem.

Herr talman! Det är många som har uttalat välgångsönskningar inför slutförhandlingarna. Jag vill naturligtvis sälla mig till dem innan statsrådet Dinkelspiel försvinner från kammaren. Det kan också finnas anledning att gratulera till de framgångar som faktiskt har åstadkommits i de förhandlingar som hittills har varit. Kritikerna till ett EU-medlemskap har i olika sammanhang dragit upp det ena området efter det andra, där man just har demoniserat EU och våra motparter. Men på det ena området efter det andra har vi faktiskt kunnat se att vi har fått gehör för våra synpunkter. Frågor på miljöområdet rör sig i vår riktning. Vi har åstadkommit ett frihandelsavtal med Baltikum som förmodligen inte alls hade kommit till stånd om inte Sverige hade drivit på. Vi har fått textilkvoter som väl stämmer överens med vår fria import. Vi har lyckats åstadkomma en nordisk klausul. Vidare har vi fått gehör för en ökad öppenhet och insyn i arbetet i den europeiska unionen. Dinkelspiel om han kan ge några indikationer på hur en deklaration om offentlighetsprincipen kan komma att se ut och vilken status en sådan deklaration kan få i fortvarighetstillståndet. Det är ju ingen rigid och negativt inställd motpart som vi har att göra med, utan det är en motpart som försöker att sätta sig in i Sveriges problem och försöker att gå till mötes där det är möjligt. Herr talman! Vid det här laget har nog de flesta förstått att EU inte är någon kvinnofälla. Jag skall ta upp något om kvinnornas villkor. EU:s lagstiftning är definitivt ett oerhört gott stöd för de kvinnor som strävar mot ökad jämlikhet i de olika EU-länderna. Vad gäller EU:s gemensamma bestämmelser och lagstiftning finns det, även från svensk utgångspunkt sett, inget att anmärka på. Det handlar i stället om den nationella viljan att genomföra och förverkliga de intentioner som lagts fast i EU-lagstiftningen. I EU:s medlemsländer liksom i Sverige haltar det betänkligt när det gäller viljan att praktiskt genomföra de lagar som faktiskt finns. Det har kommit en del nya siffror som jag tycker är ganska intressanta, eftersom de illustrerar den utveckling som är på gång också för EU medlemsländernas kvinnor. Siffrorna gäller förvärvsfrekvensen i de åldersgrupper som för utvecklingen framåt, nämligen åldersgruppen 25-- 50 år. Frankrike har en så hög siffra som 73,2 %, 65,5 % och Tyskland har 63,4 %. Siffrorna är i paritet med de siffror som Sverige hade för cirka tio år sedan, vilket visar att någonting händer. Så sent som i förra veckan lade EU-parlamentet fram en rapport från Women's Right Committe. Rapportören, Jessica la Rive, är för övrigt liberal. Den antagna resolutionen ger konkreta förslag till hur man kan förbättra kvinnornas situation både inom EU:s egna organisationer och i medlemsländerna. Genom Maastrichtavtalet har EU-parlamentet möjlighet till ett avgörande inflytande över t.ex. tillsättningen av kommissionärer. Ett inslag i resolutionen var att man förutsätter att länder med två kommissionärer tillsätter en man och en kvinna. Det finns alltså flera konkreta förslag som EU Vi har talat om inflytande i institutionerna och att Sveriges andel rättmätigt skulle kunna innebära 25 platser i parlamentet och 5 platser i rådet. Om man tittar på de jämförbara länderna visar det sig att det är i det spannet de befinner sig. Intressant kan vara att framhålla Sveriges befolkningsutveckling. Vid en jämförelse med EG:s medlemsländer och övriga länder i Europa är Sverige det enda land där födelsesiffrorna ökar varje år. I alla andra länder minskar födelseantalet. Detta ger en god grund för EU att visa förståelse för de krav som Sverige har framställt när det gäller inflytandet i viktiga institutioner. Herr talman! Avslutningsvis är det oerhört viktigt att vi får parlamentets godkännande före sommaren, därför att vår ambition är att bli medlemmar från den 1 januari 1995. Att delta i det europeiska samarbetet är viktigt för att ge tydliga signaler om att vi skall vara med i den oerhört viktiga regeringskonferens som börjar 1996, vilken är så angelägen för den europeiska unionens fortsatta utveckling. Då skall Sverige vara med!

Herr talman! Ylva Annerstedt sade att Europeiska unionen rör sig framåt på miljöområdet. Det vore väl skrutt annars. Egentligen påbörjade man inte sin gemensamma miljöpolitik förrän i slutet på 80 talet. Men det har faktiskt funnits möjlighet att börja betydligt tidigare, så det vore konstigt om man inte rörde sig framåt med de problem som finns. När det gäller offentlighetsprincipen finns det ju deklarationer om att man måste verka för större öppenhet. Men offentlighetsprincipen har faktiskt även andra kvaliteter. Det är t.ex. viktigt att det finns öppna offentliga diarier, där medierna kan gå in och studera myndigheternas inkommande skrivelser, även sådana som är sekretessbelagda. Den typen av offentliga diarier har jag inte sett att EU:s myndigheter tänker införa. När det gäller meddelarskydet vill jag framhålla att tjänstemän i Sverige har vissa möjligheter att lämna ut även viss sekretessbelagd information. EU:s direktiv går i precis motsatt riktning. Även om vi inte är medlemmar har vi drivit denna kritik och dessa krav, och det har faktiskt haft en viss effekt. När man träffar vänsterkvinnor ute i EG säger de faktiskt att fattigdomen, arbetslösheten och de atypiska jobben med de dåliga arbetsvillkoren är i hög grad ett kvinnoproblem i Europeiska unionen.
Herr talman! Det är intressant att höra att också Bengt Hurtig anser att våra förhandlingar med EU har inneburit framgångar på flera områden. Inte är det alldeles säkert att EU hade påbörjat en revision av sina miljöregler om inte vi hade ställt våra krav. Vi har alltså inflytande på EU:s sätt att agera. Det är alldeles riktigt som Bengt Hurtig säger. Offentlighetsprincipen är ett område där vi kan få ytterligare inflytande. Redan har denna diskussion påverkat. Det dokument som antogs den 15 februari visar i allra högsta grad att det finns en strävan inom EU att gå i denna riktning. Det är ett mycket långtgående dokument, om man betänker att det inom medlemskretsen finns både länder som inte tillämpar någon offentlighet över huvud taget och länder som har Danmarks offentlighet. Bengt Hurtig drog åter fram det som kallas atypiska jobb. Atypiska arbeten är alla arbeten som inte försiggår mellan kl. 9 och kl. 5 måndag till fredag. Det finns ingen anledning att skrämma folk och slå folk i huvudet med beteckningen atypiska jobb. Vi lever i en modern värld där arbetstidsreglerna är flexibla på ett helt annat sätt än i industrins barndom.
Herr talman! De atypiska jobben öppnar ju möjligheten att skriva avtal så att man jobbar någon timme på förmiddagen och någon timme på eftermiddagen utan att ha någon egentlig rast inräknad i arbetstiden. Även när det gäller anställningstrygghet och andra arbetsvillkor kan man göra väldigt enkla lösningar. Detta är egentligen oförenligt med svensk arbetsrätt, och vi ser det inte såsom någon lösning på lång sikt på våra sysselsättningsproblem. Det leder till en typ av hamburgerjobb, som man t.ex. i USA betraktar såsom en lösning.
Herr talman! Vi vill inte alls ha en statisk arbetsmarknad i Sverige. Är Bengt Hurtig möjligen fullständigt omedveten om den utveckling som pågår på arbetsmarknaden och den flexibilitet som många människor ser fram emot och arbetar för? Det betyder inte att man sätter likhetstecken mellan flexibilitet och oregelbunden arbetstid å ena sidan och dåliga arbetsförhållanden å den andra. Tvärtom anser många människor att goda arbetsförhållanden innebär just flexibla arbetstider och möjlighet att styra sin arbetstid på ett helt annat sätt än som varit möjligt hittills. Det är inget argument mot EU.
Herr talman! Ylva Annerstedt ställde en direkt fråga till mig rörande offentlighetsprincipen. Låt mig direkt säga att jag delar uppfattningen -- det kan knappast överraska Ylva Annerstedt -- att offentlighetsprincipen är av största betydelse. Det framhöll jag inte minst i det anförande som jag höll den 1 februari, när förhandlingarna inleddes. Både offentlighetsprincipen och meddelarskyddet betecknades då såsom omistliga delar av vårt politiska och kulturella arv. Vi slog på det sättet fast att vi avser att hålla fast vid denna princip. Vi söker nu en väg att göra motsvarande deklaration i slutskedet av förhandlingarna. Vi hoppas att kunna finna en väg, som å ena sidan slår fast det som för oss är axiomatiskt, nämligen att bara vi själva har att bestämma utformningen och inriktningen av offentlighetsprincipen. Det finns ingen harmonisering kring denna princip inom EU, utan varje land går här sin egen väg. Å andra sidan har vi önskemålet att på ett eller annat sätt få reflekterat vilken vikt vi fäster vid detta, utan att EU domstolen eller någon annan kan tolka vår inställning och våra regler i dessa delar. Jag kan inte säga vilken form en sådan deklaration kan få eller om vi når hela vägen fram, men vi arbetar på detta.

Herr talman! Jag litar på statsrådets omsorg om offentlighetsprincipen, en omsorg som har deklarerats vid ett flertal tillfällen. Det är oerhört angeläget att förhandlingarna får en lyckosam avslutning och att offentlighetsprincipen får en status som gör att den vinner respekt i olika sammanhang. Det vore intressant att få veta om Nederländernas deklaration och framställning kommer att få någon betydelse eller kan vara oss till någon hjälp i detta arbete. Nederländerna har ju fattat mycket långtgående beslut om offentlighet. Har det någon betydelse för våra möjligheter att vinna respekt för den deklaration som vi kommer att göra?
Herr talman! Nederländernas förändrade politik på detta område ändrar i princip ingenting för vår del vad avser meddelarskyddet eller offentlighetsprincipen. Det beror på vad jag sade tidigare, nämligen att detta är en nationell angelägenhet, där varje land väljer att gå sin egen väg. Samtidigt är det uppenbart att vi i Holland har en frände, som är av stor betydelse, inte minst när vi gemensamt kommer att verka för en ökad öppenhet från gemenskapsorganens sida, bl.a. från kommissionens och rådssekretariatets sida. Här har på senare tid tagits viktiga steg i rätt riktning, inte minst därigenom att kommissionen numera följer principen att alla dokument är offentliga om de inte har hemligstämplats. I grunden har kommissionen valt samma angreppssätt som vi själva har valt. Vi hoppas att man också i den praktiska tillämpningen kommer att följa en lika öppen politik som vi själva för på detta område. Här kan både Holland och Sverige verka pådrivande -- Sverige när vi en dag blir medlemmar av den europeisk unionen.

Herr talman! För 48 år sedan låg stora delar av Europa i ruiner efter det förödande andra världskriget. Många miljoner människor hade dödats och lemlästats. Lidandet och förödelsen var fruktansvärda. Europas folk och ledare insåg att något sådant inte fick hända igen. Kol och stålunionen bildades för att man skulle få kontroll över energi-, stål och vapenproduktion, varefter det ena europeiska samarbetsorganet efter det andra startades upp. EG bildades, och utvidgades senare med flera länder. Därmed inleddes en period av fredlig samverkan -- den längsta någonsin hittills dessa länder emellan. Detta innebar fred, frihet, demokrati och en starkt ökad välfärd. Därmed utgör EG en mycket stark fredsrörelse, vilket vi aldrig får glömma. Kontrasterna ser vi i dag i det gamla Jugoslavien där splittring, krig, lidande och hat blivit värre och värre. För oss svenskar är det självfallet viktigt att det fredsälskande Sverige måste vara med i EG/EU och därmed bidra till nya landvinningar på fredens och samarbetets väg. Alla måste inse vad ett splittrat EG skulle kunna innebära. Därför måste alla goda krafter samverka just för att stärka, fördjupa och utvidga det europeiska samarbetet till gagn för kommande generationer. En positiv opinion för EG/EU redan nu skulle i sig göra Sverige intressantare. EG-företagens, liksom de svenska företagens, investeringar i Sverige skulle öka. Vi skulle få draghjälp så att vi kan ta oss ut ur den ekonomiska krisen. Vår nuvarande produktion räcker inte för vår konsumtion och för de investeringar inför framtiden som vi behöver. Tillgången till EG:s stora marknad, utan några hinder, skulle skapa nya möjligheter för produktion och tillväxt i Sverige. Grunden för vårt välstånd, dvs. möjligheterna att klara sjukvård, pensioner, familjepolitik, utbildning osv., urholkas om vi inte lyckas få fart på svensk industri och på näringslivet i övrigt. Rädslan för att välfärden hotas om vi går med i EG är grundlös. Tvärtom ökar möjligheterna för välfärd om vi går med. Herr talman! Förhandlingarna med EU om medlemskap är nu inne i ett intensivt slutskede. Resultatet -- förhoppningsvis en överenskommelse om svenskt medlemskap -- skall sedan godkännas av de inblandade parterna. Svenska folket skall säga sitt, ja eller nej, i en folkomröstning. Denna omröstning är för Sverige den viktigaste på mycket mycket länge -- ja, skulle jag vilja säga, något av en ödesfråga genom att det är fråga om hur våra framtida möjligheter skall kunna tas till vara. Sverige skall, enligt regeringens mål, ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och livsmedelsindustri vid tidpunkten för EG-inträdet. 1990 års livsmedelspolitiska beslut måste därför korrigeras och anpassas på ett sådant sätt att vi får ett jordbruk och en livsmedelsindustri som kan överleva och utvecklas med de nya förutsättningar och spelregler som ett medlemskap kräver. Svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri har goda möjligheter förutsatt att man får arbeta på lika villkor. Socialdemokraterna har, tyvärr, ännu inte varit beredda att ge dessa möjligheter, och man vill vänta med att ta ställning tills förhandlingarna är klara. Det menar vi är riskabelt -- i synnerhet om det skulle dra ut på tiden, för då kan det innebära stora problem för svensk landsbygd. Socialdemokraterna inser inte heller behovet av att möta EG-konkurrensen med sänkta produktionskostnader. Deras alternativ är i stället att höja böndernas skatter och kostnader. Det visar klart deras budgetalternativ, där man vill sänka spannmålspriset och höja kostnaderna för gödsel och andra produktionsmedel. Regeringens förslag om infasning och om en anpassning till EG-politiken är ju ett viktigt led i ambitionen att upprätthålla en livskraftig livsmedelsproduktion inom landet. De arealersättningar som införts har diskuterats och kritiserats i den allmänna debatten. Men de är avhängiga EG-strategin: att hålla spannmålspriserna nere och därmed dämpa produktionen och exportförlusterna. Sverige har valt samma linje -- att hålla nere spannmålspriset med hjälp av ett arealstöd som stegvis trappas upp till EG:s nivå. Målet är att upprätthålla svensk spannmålsodling men också odling av alla andra specialgrödor som vi har, inte minst i de sydliga delarna av landet. Lantbrukets ekonomiska situation, liksom landets, är just nu bekymmersam. Trots detta måste infasningen i EG-politiken fullföljas. Det är nödvändigt för att de goda förutsättningarna, som trots allt finns inför framtiden, skall kunna tas till vara. Det är också fråga om att ta till vara och förvalta landets naturresurser och om att kunna bibehålla en öppen och levande landsbygd i hela landet. Till sist, herr talman, vill jag önska Europaminister Ulf Dinkelspiel och hans medarbetare all lycka och framgång inför den slutspurt som nu förestår.

Fru talman! Sarajevo har blivit symbolen för mänskligt lidande, för själva kriget i det forna Jugoslavien. Vi vet att krigshandlingar också råder på flera andra håll i konfliktområdet. De kan inte undantas från förhandlingar och fredsavtal. FN måste nu gå vidare och arbeta för ett snabbt utsträckande av Sarajevoformeln för de andra stridszonerna. Även vi som inte vill ha krig, våld och bombningar har nödgats inse att även fredsvänner och humanister ibland tvingas till hot om våld och våld, för att hävda just fred och humanism och den internationella rätten. Annars skulle vi leva enligt djungelns lag och i barbariets värld. Det är kraften i FN:s och NATO:s beslut som nu räddar liv; det är den tidigare svagheten som skördat så många offer. Politik är att vilja, men det är också att välja. Vi får inte tveka, mumla eller tiga när det gäller att välja sida mellan offer och bödel samt mellan angripare och försvarare. Ingen kan förneka att det är invånarna i Sarajevo som är offren och att de har utsatts för brutala anfall från serbiska ställningar. Men det är inte serberna man är ute efter. Det vi vill är Sarajevos överlevnad, liksom vi vill Krajinas, Mostars, Tuzlas, Bihac och andra områdens överlevnad. Vi vet att det finns en berättigad serbisk oro med rötter i nutidshistorien, nämligen från Ustasjatiden. Den oron måste tas med i förhandlingsbilden. Men oron kan inte få motivera fortsatta angrepp mot civila eller försök att med vapenmakt tillskansa sig territorium. Alla måste respektera folkrätten, FN, fredsplaner och vapenvilor. Det gäller serber, muslimer och kroater. Hercegovina -- de bosniska muslimerna, serberna och kroaterna -- talar samma språk och har samma ursprung. De kan med samma rätt hävda sin historiska bosättningsrätt i Bosnien-Hercegovina. En dag måste freden komma, liksom försoningen mellan folken. Den lösning som diskuteras i Genève kan ingen vara nöjd med. Det är som att acceptera, åtminstone tillfälligt, en etnisk uppdelning. Men denna dåliga lösning tycks vara den enda möjliga just nu. Blodbadet måste upphöra. I ett nästa, nödvändigt skede måste detta rättas till. Men nu gäller det nog realistiskt sett att först bygga upp hus och broar samt byar och städer, att garantera minoriteternas rättigheter inom varje del av det uppdelade Bosnien, att skapa institutionella band mellan de tre grupperna, sedan mellan Bosnien, Kroatien och Serbien och med deras grannar, dvs. att göra allt det som man egentligen skulle ha gjort från början. Det gick ju inte av olika skäl. Detta tillfälle är inte det rätta att diskutera varför det inte gick. Låt oss i stället glädja oss åt den enighet vi har i kammaren. Låt oss också samtidigt sända en varm signal av tacksamhet till de svenskar som i olika positioner på plats i Bosnien ger sitt bidrag för fred och humanitet. I förra veckan behandlade, som bekant, utrikesutskottet på socialdemokraternas begäran motionerna som berör f.d. Jugoslavien med förtur. Motionerna gäller skyddade zoner, demilitarisering och en Marshallplan för Balkan. Motionerna gäller också att man engagerar flyktingar och invandrare från f.d. Jugoslavien i det kommande återuppbyggnadsarbetet och förberedelserna för det. De gäller informationsstöd till oberoende medier och det civila samhället. De gäller åtgärder för att rädda det månghundraåriga kulturarvet, diplomatisk representation i Sarajevo och insatser inom ESK:s ram för Kosova, Vojvodina och Glädjande nog har vi nått enighet i utskottet.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

Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar har framskyndats av socialdemokraterna i utrikesutskottet. Bakgrunden är det kritiska läge som uppstått i Bosnien efter blodbadet den 5 februari på Sarajevos marknadstorg. Det skulle visa utrikesutskottets, eller åtminstone socialdemokraternas, handlingskraft. Betänkandet tillgodoser också i allt väsentligt den socialdemokratiska partimotion som väckts. Man förväntar sig således en vägledning om hur kriget i Bosnien skall kunna bringas till sitt slut. Men vad får vi ta del av? Det är helt okontroversiella uttalanden om behovet av en Marshallplan för att bygga upp det som kriget förstört; att flyktingarna från Jugoslavien är en resurs i återuppbyggnadsarbetet; fortsatt stöd till krigsförbrytartribunalen; att definiera våldtäkt som krigsförbrytelse enligt Genèvekonventionen; att flyktingar får adekvat psykologisk vård; att initiativ tas i Unesco om förstörelsen av kulturarvet.

Fru talman! Jag känner respekt för Lennart Rohdin. Jag tror att mitt parti kan instämma med honom på alla -- utom tre, mycket specifika -- punkter som han har tagit upp i sina motioner. Vi har diskuterat situationen i Jugoslavien mycket -- på gator och torg och i utrikesdebatten här i förmiddags. Vad vi däremot har diskuterat i utskottet är vad Sverige kan göra i praktisk handling med tanke på hur situationen är. Med detta menar jag att vi inte är en huvudaktör: Vi sitter inte med i FN:s säkerhetsråd, vi är inte med i NATO, och vi är inte heller med i EU:s krets. Däremot har vi på vårt ansvar att se till att göra allt som står i vår makt för att i konkret handling försöka bidra till freden och även lindra nöden. De åtgärder som vi enhälligt rekommenderar är att skynda på vissa saker. Det är också inriktat på framtiden: återuppbyggnaden, mediernas situation, det civila samhället -- där kan man sätta i gång med en gång, liksom med att göra någonting för alla de flyktingar och invandrare från det forna Jugoslavien som måste må mycket dåligt här i Sverige. Man kan försöka engagera dem i något konstruktivt. En av de tre punkter där vi har sagt nej till Lennart Rohdins motion gäller vapenembargot -- på den punkten tror jag inte vi behöver argumentera mer. Vi har också sagt nej till sanktioner mot Kroatien. Som vi ser det är det just nu ett väldigt tryck på Kroatien att dra sig ur sin militära inblandning i Bosnien. Därför vill vi inte gå in omedelbart med krav på sanktioner -- det pågår nu något slags förhandling. Men sådana ligger i luften om kroatierna inte efterkommer trycket och upphör med sin militära inblandning. Fru talman! Slutligen vill jag ta upp Owen och Stoltenberg. Vi tycker inte att det är vår uppgift att avsätta dem. Man kan vara mycket kritisk mot det som nu pågår och mot det som det förhandlas om; det sade jag också i min inledning. Men man skall inte skjuta på pianisten så att säga. Lika litet skall man kritisera FN:s generalsekreterare. De gör vad de kan för att inom de ramar som finns få ett slut på detta krig. Det är ingen idealisk lösning. Någon sådan finns inte just nu.
Fru talman! När det gäller det sista kan jag säga att jag inte har yrkat bifall till attsats nummer fem i min motion. Däremot är denna uppfattning inte unik. EG-parlamentet, Europaparlamentet, har t.ex. i en resolution den 19 januari krävt att Lord Owen ersätts som EG-medlare. I mitt anförande sade jag att jag både uppskattar och ställer mig bakom de åtgärder som Sverige har vidtagit på det humanitära området, och när det gäller FN-styrkor, nere i det forna Jugoslavien. Jag tycker också att det är alldeles utmärkta krav som förs fram i den socialdemokratiska partimotionen. Det är bra att riksdagen kan ställa sig bakom den. Jag tror också att det finns anledning att fundera ytterligare på det svåra arbete som krävs för att åstadkomma en försoning och förutsättningar för en fredlig uppbyggnad på lång sikt i Jugoslavien. Våra åsikter skiljer sig åt när det gäller frågan om vad Sverige kan göra. Sverige är på inga sätt någon huvudaktör. Det torde inte vara obekant för Pierre Schori att det har funnits tider i Sveriges utrikespolitiska historia då Sverige har kunnat tala högt när de flesta andra länder inte har kunnat eller velat tala högt om de orättvisor som finns i världen. På det sättet kan man påverka huvudaktörerna i en mer rimlig riktning. Nu har Sverige varit tyst, och trycket på den svenska regeringen från riksdagen, inklusive oppositionen, är väldigt svagt. I detta avseende skulle jag vilja se en förändring, nämligen att Sverige talar högt när andra hukar.
Fru talman! Jag tror inte att Lennart Rohdin menar att vi för vår del skulle tycka mer om det som pågår än vad han gör, ej heller att en socialdemokratisk regering skulle föra en mindre aktiv politik. En stor del av diskussionen om regeringens passivitet har vi fört här på förmiddagen och också i tidigare sammanhang. Det vi nu har diskuterat är de konkreta praktiska åtgärder som vi kan vidta. Då får man ta till kompromisser och se vad man vill göra. Man kan gå till radikalt angrepp, som Lennart Rohdin gör. Då uppnår man ingenting. Man kan också försöka få åtminstone någonting gjort. I den här motionen finns det angelägna åtgärder. I övrigt håller jag med Lennart Rohdin i hans karakteristik över regeringen, men det här är inte det rätta tillfället att diskutera den frågan. Det har vi gjort tidigare på morgonen, och vi kommer kanske att fortsätta med det senare.
Fru talman! Pierre Schori kunde själv konstatera att debattordningen inte gav mig möjlighet att diskutera dessa frågor under förmiddagen. Sedan jag blev ledamot av denna kammare för ett år sedan har jag varit med vid samtliga de tillfällen som kriget i Bosnien har diskuterats. Jag kan inte påminna mig om att jag, när det gäller att sätta effektivt tryck på parterna i krigföringen, har hört några krav där den socialdemokratiska oppositionen på något anmärkningsvärt sätt har skiljt sig från den regeringspolitik som jag kritiserar. Det är klart att man kan säga att det inte går att köra huvudet i väggen genom att kritisera allt. Men ställ några krav på parterna som inte reses i den internationella debatten! Det vore en bra början. En opposition har alltid större möjligheter att vara litet friare i sitt agerande. Utnyttja den möjligheten, Pierre Schori!

Fru talman! Det senare betvivlar jag inte på något sätt. Jag vet också att utrikesministern, som ordförande i ESK, var nere och förmanade Milosevic. Det är dock mycket som talar för att förmaningar kanske inte har någon hundraprocentig effekt på krigsherrarna nere på Balkan. Det kanske är först när man sätter hårt mot hårt, med hot om flygangrepp, som det verkligen blir förändringar. Sverige är huvudaktör på det humanitära området. När det gäller att lindra det lidande som finns så länge konflikten pågår är Sverige en huvudaktör. Det skall Sverige också ha ett erkännande för. Men Sverige är definitivt ingen huvudaktör när det gäller konfliktens utveckling. Jag kritiserar att Sverige, som inte är någon huvudaktör, inte ens höjer rösten på det sätt som vi tidigare har kunnat göra från svensk sida när andra länder inte har kunnat eller velat tala högt om de orättvisor som finns. Bosnienförmedlarna handlar med de mandat och de begränsningar som deras uppdragsgivare ger. Det är stormakterna, som har bestämt ordningen inom EG och FN:s säkerhetsråd, som har gett dessa uppdrag. Det kan inte ligga i uppdraget till Lord Owen att han skall hota den bosniska regeringen i Sarajevo med att dra tillbaka FN-styrkor och dra in det humanitära biståndet till de lidande i Bosnien om man inte går med på en kapitulation. Det var också det ställningstagande som Till sist vill jag ta upp frågan om ett svenskt deltagande. Om vi menar allvar med den debatt som förs om en framtida säkerhetsordning i Europa, Sveriges roll -- när vi förhoppningsvis snart är med i den europeiska unionen -- och en framtida gemensam utrikes och säkerhetspolitik måste vi naturligtvis också våga tänka oss att ta steget fullt ut. Det skall inte vara någon dubbelmoral, Göran Lennmarker. Det håller jag helt med om. Genom att ställa upp på de möjligheter som finns i FN stadgan har Sverige naturligtvis också en skyldighet att ställa upp när FN så beslutar. Det tycker jag är självklart. Men enligt den dubbelmoral som råder skall vi inte ingripa enligt FN-stadgans artikel 42 för att skydda ett land som har blivit angripet och som är medlem av FN. När man trots detta upprätthåller ett vapenembargo så att det landet inte ens kan försvara sig när FN inte inskrider är det verkligen dubbelmoral.

Fru talman! Jag delar helt Göran Lennmarkers uppfattning om bombastiska tal som man inte kan stå för. Med François Mitterrands besök i Sarajevo den 28 juni 1992 inleddes en lång rad av besök av europeiska politiker och statsmän i Sarajevo i syfte att ge befolkningen i Bosnien ett intryck av att omvärlden står på deras sida. Kriget har fortsatt, fortsatt och fortsatt. Jag delar också Göran Lennmarkers uppfattning om att det säkerligen inte finns någon majoritet i denna riksdag för att sända svenska förband för att delta i FN:s regi i strider. I den situation som nu föreligger närmar vi oss dock redan gränsen för de svenska FN-trupperna runt Sarajevo. Jag vill emellertid göra Göran Lennmarker uppmärksam på att jag anförde dessa betänkligheter inför det svenska agerandet redan i debatten den 8 juni då vi diskuterade svenska FN-styrkor. Den tveksamhet och det vankelmod som visades i utrikesutskottets betänkande då och som visas i debatten här i kammaren gjorde att jag helt delar Göran Lennmarkers uppfattning. Här fanns ingen större tillskyndan, inte ens för det ursprungliga uppdraget för FN-styrkorna.

Fru talman! Ännu är det långt ifrån säkert att vapenvilan i Sarajevo håller och att ytterligare steg mot en varaktig fred i Bosnien-Hercegovina kan tas. Inga fler ultimatum från NATO när det gäller Bosnien är ryssarnas budskap. USA gör ansträngningar för att Bosnien och Kroatien skall kunna komma överens. Att möjligheten till fortsatta fredsansträngningar är beroende av stormakternas samstämmighet förstår nog de flesta. Fram till ett upphörande av beskjutningen av Sarajevo räckte samstämmigheten. Så långt kan vi andas ut. Men kriget i andra delar av Bosnien fortsätter som om inget hänt. Granaterna faller över staden Tuzla där befolkningen lever i samma helvete som sarajevoborna nyss befriats ifrån. År 1992 utnämndes den förre polske premiärministern Mazowieckis till särskild utredare och rapportör för Bosnien-Hercegovina. Han lägger i dag fram sin åttonde rapport inför Genève. Konflikterna i det f.d. Jugoslavien och speciellt i Bosnien-Hercegovina har ännu en gång visat att mänskliga rättigheter bara spelar en andra plats-roll i internationell politik. Detta är ett av hans bittra konstateranden i rapporten. Han säger också att han inte har lyckats få till stånd ett konstruktivt samarbete med medlarna Stoltenberg och Owen. I en av sina tidigare rapporter ansåg Mazowieckis att FN skulle ges befogenhet att ingripa mot kränkningar av mänskliga rättigheter för att hjälpa offren vid övergrepp. Men FN-styrkan fick inga sådana befogenheter utan har tvingats att passivt se på när allvarliga kränkningar av folkrätten har skett. Den skräck, förtvivlan, dödsångest och totala hjälplöshet som offren måste ha känt har vi som lever i fred och ombonad trygghet svårt att föreställa oss. Det har inte vidtagits några kraftfulla åtgärder för att få slut på det ohyggliga lidande som civilbefolkningen har fått utstå. Jag instämmer helt i den redogörelsen som Lennart Rodhin gjorde i sitt anförande. Än så länge är det en seger utan segrare. Bosnierna har just nu vunnit Sarajevo men riskerar att förlora Tuzla, Gorazde, Zepa och Srebrenica. FN:s trovärdighet som fredsskapare står på spel. Det krävs nu att fredssamtalen kommer ur sitt dödläge. För att det skall bli möjligt måste belägringen av andra bosniska städer också upphöra. För FN:s del krävs att stormakterna inte ställer sig bakom Stoltenberg-Owens plan. Den är djupt och groteskt orättvis. Tilltron till FN:s fredsoperationer har för lång tid framöver skjutits i sank. Vänsterpartiet har en motion om Kosova i betänkandet. Vi har ingen meningsyttring i betänkandet utan har godtagit utskottets svar på våra motionskrav. Både i denna debatt i dag, i nyhetsrapporteringen och i fredssträvandena är intresset fokuserat på Bosnien. Det innebär att serberna kan fortsätta med sin etniska rensning i Kosova. Strategin är en annan i Kosova än den har varit i Bosnien Hercegovina. Det pågår inget öppet krig i Kosova. Men slutresultatet riskerar att bli densamma, dvs. en etnisk rensning. Omvärldens politiska overksamhet och världssamfundets tolerans inför serbernas grova kränkningar av mänskliga rättigheter och folkrätten gör den etniska rensningen möjlig. I dagens debatt borde också sägas några ord om krigsdesertörer som kommer till vårt land. Europaparlamentet har gått ut med en appell där de europeiska länderna uppmanas att ge skydd till desertörerna. Det är en appell som UNHCR har ställt sig bakom. Men vi i Sverige har inte hörsammat denna uppmaning. Vi har två viktiga skyldigheter i fråga om krigsdesertörer. Det är dels att medverka till att ge skydd för dem som inte vill skjuta på sina forna bröder och inte vill delta i mord och övergrepp på den civila befolkningen, dels att även hjälpa till att identifiera krigsförbrytare som försöker rädda sig undan en upptäckt medan tid är.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

Fru talman! Först vill jag hänvisa till mitt tidigare anförande i dag avseende situationen i Bosnien Hercegovina och de förslag jag lade fram och ställningstaganden jag gjorde då. Fru talman! Många har ställt sig frågan om kriget i Bosnien-Hercegovina handlar om aggression utifrån eller om ett inbördeskrig. Iscensättningen av den långsiktiga ideologiska förberedelsen och det faktum att en stor del av de vapen som används av serberna förts in från Kroatien, de inledande direkta krigshandlingarna, utnyttjandet av serbiskt territorium som basområde och de ständiga leveranserna av krigsförnödenheter gör det omöjligt att beskriva konflikten som ett renodlat inbördeskrig. Där finns starka inslag av angreppsoch erövringskrig. Alla tillgängliga uppgifter pekar på att serbnationalisternas övergrepp mot civilbefolkningen är systematiska och storskaliga. De är påbjudna av ledarna och är delar av ett politiskt ställningstagande om den etniskt rena staten. Med utgångspunkt i detta är det ett fullkomligt rationellt handlande. Den bosniska regeringssidans övergrepp är inte lika rationella utan handlar mer om ett ge igen och att försöka försvara sig. Det är bra att stormakterna, FN och NATO äntligen stigit ned från åskådarläktaren och kräver ett stopp på det meningslösa dödandet och förnedrandet, dvs. de systematiska våldtäkterna, förintelselägren och hindrandet av mattransporter att komma fram osv. Våld, i vilken skepnad det än förekommer, får och kan aldrig accepteras. Två års passivitet är inte särskilt hedrande för världens makthavare. En större kraft och vilja hade för länge sedan kunnat stoppa det barbariska dödandet och lemlästningen av en nästintill oskyddad befolkning. Det är bra att man nu har börjat vakna. Fru talman! Egentligen trodde jag inte -- av många olika anledningar -- att utskottet skulle tillstyrka eller riksdagen bifalla min motion om ett hävande av vapenembargot i Bosnien-Hercegovina. Men, fru talman, jag är ändå glad att jag har väckt denna motion och framställt kravet och att riksdagen har blivit tvungen att göra ett ställningstagande. Mitt förslag kommer dessutom i alla tider att finnas med i riksdagens handlingar och förhoppningsvis vara något för kommande historieskrivare att se över. Det skulle då vara intressant att se vem som egentligen fick rätt -- förslagställarna till ett hävande av vapenembargot eller de som sade att det var fel. Lika litet som jag tycker om bombningar av artilleriställningar och allt vad det kan ställa till med, tycker jag inte om att lösa konflikter med vapen. Men om världssamfundet inte gör mer än vad som har gjorts fram till i dag för att skydda en oskyldig civilbefolkning måste den ändå kunna få försvara sig själv. Bosnienserberna får militärt underhåll från den f.d. jugoslaviska armén. Jag skulle vilja ställa en fråga till dem som är passiva: Vad är alternativet? Det är tydligen först efter hot och ett samfällt maktspråk från världssamfundet som belägrarna av Sarajevo förstår att det är allvar. Fru talman! Man kan ha all anledning att ifrågasätta världssamfundet och Europas likgiltighet inför mänskliga rättigheter och rättvisa och att fredsförhandlarna med stöd av sina uppdragsgivare så tydligt visat att våld lönar sig i de planer som hittills har lagts fram. Jag är inte ensam om mitt påstående. Precis som Berith Eriksson fick jag se detta inlägg i tidningen i dag med rubriken Likgiltighet inför lidandet i Bosnien. Jag skall inte citera vad Berith Eriksson redan har sagt. Men i rapporten riktas öppen kritik mot de internationella medlarna, EU:s David Owen och FN:s Thorvald Stoltenberg. Deras förslag om att dela Bosnien innebär ett totalt avvisande av Mazowieckis egna rekommendationer. Fru talman! Vårt engagemang, vår syn och vårt ställningstagande till begreppet mänskliga rättigheter kommer också i fortsättningen att prövas ännu många gånger i fråga om situationen i Bosnien-Hercegovina. Sverige kan ju inte heller ensamt ta på sig ansvaret för att skapa fred. Det är jag medveten om, och det vet vi alla. Här behövs hela världssamfundets gemensamma ansträngningar. Inom världssamfundet har Sverige en stor uppgift att väcka opinion och att föra en rak och rättvis linje i påståendet att våld aldrig får löna sig.
Fru talman! Ingen skall tro att engagemanget för folken i forna Jugoslavien upphör i och med att vi röstar för detta betänkande. Jag kan försäkra Lennart Rohdin att vi är många som aldrig har känt en så stor frustration i hela vår politiska verksamhet som just nu under det drama som utspelar sig i det f.d. Jugoslavien. Det är oerhört frustrerande att inte kunna agera i den tradition som Lennart Rohdin själv belyste, dvs. kraftfullt, högröstat och med konkreta förslag, aktivt engagerade och påtryckande. Men det är oppositionens roll. När vi i förra veckan behandlade motionerna om f.d. Jugoslavien, var det i en situation när hela världen höll andan. Det enda alternativet som gällde var frågan om det skulle bli bombningar eller inte. Då var det inte läge att komma med storvulna deklarationer. Då var det läge att komma med precisa humanitära förslag. Det är det som motionerna och betänkandet handlar om. Det är riktigt att Sverige är stort humanitärt men litet politiskt i konflikten. Men vi hade att diskutera motionerna, och vi ställer oss naturligtvis helhjärtat bakom betänkandet. Men nu gäller det att gå vidare. Som jag sade i min inledning måste FN gå vidare och arbeta för ett snabbt utsträckande av Sarajevomodellen till alla de andra stridszonerna. Här måste både riksdag och regering ge klart till känna sin uppfattning och vara pådrivande krafter.
Fru talman! Låt mig försäkra Pierre Schori och övriga debattörer i denna kammare att jag tvivlar inte ett ögonblick på vare sig engagemanget eller frustrationen inför det som sker. Men detta måste leda ett steg vidare. Vi lever inte längre i det kalla krigets trygga ramar. Vi lever i en omvandlingstid som är väldigt svår att hantera men där det gäller att hitta färdriktningen. Jag kan försäkra Pierre Schori att detta inte är någon lätt debatt för mig att föra. Jag har i 20 års tid ägnat nästan hela mitt politiska arbete åt internationella freds och solidaritetsfrågor. Jag trodde inte att man i Europa skulle behöva hamna i den här situationen. Men jag har också träffat många av mina vänner från fredsdemonstrationerna under 80-talet mot kärnvapenupprustningen runt om i Europa som har kommit fram till samma slutsats: någonstans går en anständighetens gräns. Fred -- ja, men ibland måste man stoppa våldet och våga välja det alternativet. Jag tackar Pierre Schori för att jag äntligen efter ett års debatter här i kammaren fått möjlighet att föra en debatt kring de här frågorna. Det är kanske den inskolningstid man skall ha här. Jag vill också säga att varje gång dessa frågor diskuteras går det alltid att hänvisa till att just nu är det ett kritiskt skede som gör att man skall skjuta på de allvarliga, svåra frågorna litet framåt. Det utnyttjar parterna i krigets Bosnien till att hela tiden skjuta avgörandet framåt och ta för sig på det sätt man har gjort. Det här kanske också understryker att det inte var så lyckat med att skynda på behandlingen av motionerna i frågan. Vi förde ju inte fram några krav som innebär ett ökat tryck i den kritiska situationen just i Bosnien, men väl mycket angelägna krav på hur vi skall hantera freden när den börjar byggas upp efter det att våldet har stoppats.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringens reaktion på handläggningen i Peru av åtal mot medlemmar av landets armé i anledning av morden år 1992 på nio studenter och en universitetslärare vid Cantuta-universitetet i Peru. Sedan frågan ställdes har en peruansk militärdomstol den 21 februari dömt två officerare och fyra underofficerare till fängelse i mellan 15 och 20 år för kidnappning och mord på de tio personerna. Vidare dömdes tre officerare till fängelse i mellan ett och fem år för försumlighet. De för mord dömda ådömdes också att betala skadestånd till offrens familjer. Såväl åklagaren som de dömda har överklagat till högre instans. Domstolsutslaget innebär ett steg i rätt riktning mot eliminering av den i Peru och på vissa andra håll i Latinamerika ofta förekommande tendensen till straffrihet för militärer vad gäller brott mot de mänskliga rättigheterna. Varje rättssamhälle förutsätter emellertid ett från politiska eller ekonomiska påtryckningar oberoende rättsväsen. Det får inte uppstå misstankar om att särintressen gynnas genom lindrigare eller kanske helt utebliven bestraffning! Därför oroar uppgifter om att den peruanska kongressen kan ha utsatts för oegentliga påtryckningar innan den i början av februari antog en lagändring som med retroaktiv verkan öppnade vägen för att målet kunde avgöras i militärdomstol. Enligt den nya lagen erfordras numera endast enkel majoritet när Högsta domstolen fattar beslut i sådana frågor. Uppgifter finns också om att enskilda domstolsledamöter utsatts för hot inför omröstningen i Högsta domstolen. Sammanfattningsvis kommer den svenska regeringen att mycket uppmärksamt följa peruanska myndigheters fortsatta agerande i Cantuta-målet, liksom i andra fall där det gäller att ta itu med brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är angeläget att rättvisa skipas och att utdömda och verkställda straff står i rimlig proportion till de gärningar som har begåtts!
Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Människorättsorganisationer i och utanför Peru, bl.a. Amnesti international, har klart markerat att det utgör en test på regeringens respekt för de mänskliga rättigheterna om målen med dem som är skyldiga till morden på universitetsläraren och de nio studenterna från Cantuta-universitetet i Lima, Peru, handläggs i en civil eller i en militär domstol. Högsta domstolen i Peru beslutade att ärendet skulle handläggas av en civil domstol, vilket hade varit helt riktigt. Men presidenten i Peru skyndade sig att nära nog över en natt låta parlamentet åstadkomma en lagändring, så att en militärdomstol skulle döma de skyldiga. Så har också skett. Det här är en ren parodi på rättvisa, och det är mycket långt ifrån ett rättssamhälle. Man kan fråga sig varför det här grova övertrampet från presidentens sida gjordes. Såvitt jag förstår beordrades morden på studenterna och läraren från presidentskansliet. Det skulle vara förklaringen till presidentens brådska att köra över Högsta domstolen. Visst kan militärdomstolens domar synas vara rätt så hårda -- Alf Svensson ser ju domstolsutslaget som ett litet framsteg. Men jurister i Peru har uttalat att domstolsförfarandet var belagt med många oegentligheter, för att framöver kunna möjliggöra en benådning av mördarna. USA:s utrikesdepartement har kraftigt protesterat mot tillvägagångssättet att lägga över målet till en militärdomstol. Människorättsorganisationer i och utanför Peru har också protesterat. Har Sveriges regering, före detta svar, lämnat någon protest till regimen i Peru? Jag uppfattade det inte riktigt på det sättet.
Herr talman! Jag håller med Bertil Måbrink när han uttalar besvikelse över att det inte blev en civil rättegång utan en militär sådan. Man kan naturligtvis säga som Bertil Måbrink, att det här utgör en ren parodi på rättvisa. Jag bestrider inte det påståendet. Men om man försöker se något positivt i detta, kan man säga att såvitt bekant är dessa straff de strängaste som någonsin utdömts mot peruanska militärer för brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag vill också än en gång understryka att det är en självklarhet att de domstolar som handlägger denna typ av förskräckande och förfärliga brott har möjlighet att göra det med insyn utifrån. Vi beklagar att så inte var fallet här; det kommer vi att påtala fortsättningsvis. När det gäller att påtala brott mot mänskliga fri och rättigheter i Peru tror jag att det är Bertil Måbrink väl bekant att regeringen inte legat på latsidan.
Herr talman! Det är nog riktigt det som biståndsoch rättighetsministern säger. Jämfört med tidigare mål har rätt höga straff utmätts i detta mål. Men man måste också se detta mot bakgrund av att framträdande, oberoende jurister i Peru säger att hela rättegångsförfarandet är belagt med oegentligheter. Det blir ofta så vid en militärdomstol. De militärer som ingår i en sådan domstol besitter ju inte den juridiska kompetens som behövs vid en rättegång för att på ett någorlunda rättvist sätt handha sådana här fall. De oegentligheter som förekommit här skulle alltså vara medvetna för att man så småningom -- kanske före årets slut -- skulle kunna benåda de flesta av dem som dömts för dessa bestialiska mord. Det är naturligtvis inte bra. Jag hoppas att den svenska regeringen är lika snabb som det amerikanska utrikesdepartementet när det gäller att rikta en protest till den peruanska regeringen att sådana här rättsvidriga övertramp görs.
Herr talman! Jag har full förståelse för kraven från människorättsorganisationer vad gäller att åtalet borde ha handlagts av civila domstolar. På den punkten råder inga delade meningar mellan Bertil Måbrink och mig; jag vill gärna ha det sagt igen. Men det bör också påpekas att det enligt tidigare gällande omröstningsregler i Högsta domstolen krävdes minst fyra röster för att ett mål skulle avgöras i civil eller militär domstol. I Cantuta-målet uppstod dock ett dödläge. Tre domare röstade för militärdomstol och två röstade för civil rättegång. Aktuell lagändring innebar att enkel majoritet infördes, så att Högsta domstolen kunde fatta beslut i frågan om domstolsinsats. Det var alltså genom denna lagändring som ett beslut i Högsta domstolen över huvud taget kunde fattas och en rättegång mot de åtalade kunde inledas. Herr talman! Vi bör också erinra oss att det hittills snarare varit regel än undantag att militärer dess värre döms av det militära rättsväsendet; det är inte något försvar.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta inom bistånds och mänskliga rättighetsområdet för att stödja de krafter som försvarar mänskliga rättigheter i Sveriges kritiska hållning till kränkningar av mänskliga rättigheter i Indonesien och på Östra Timor är välkänd, bl.a. genom de svar jag lämnade i denna kammare i höstas på en fråga av Ingbritt Franck. Av mina svar framgick att regeringen är observant på vad som händer på detta område i Indonesien -- negativt såväl som positivt -- och vidare att vi fäster vikt vid de möjligheter till dialog som utvecklingssamarbetet erbjuder, inte minst i frågor där vi och mottagarlandet har olika mening. För regeringen utgör främjandet av mänskliga rättigheter en prioriterad del i vårt bistånd till uländerna. Detta framgår också klart av de markant ökade anslagen som härför beviljats SIDA under de senaste åren, och inte minst gäller detta insatser i I Indonesiens fall, uppvisar biståndet i dag en betydande MR-komponent. Under förra budgetåret ägnades således hälften av det samlade svenska biståndet till Indonesien åt att just främja de mänskliga rättigheterna. Härav följer att regeringen ser positivt på ett fortsatt arbete inom området och att ytterligare insatser övervägs.
Herr talman! Jag tackar biståndsministern och tillika ministern för mänskliga rättigheter också för detta svar. Suleiman, en ung student, greps och dömdes för att han satt upp klistermärken som anklagade president Suharto som ansvarig för det upptrappade våldet mot den demokratiska rörelsen i Indonesien -- en som bekant icke oberättigad anklagelse. Bristen på yttrandefrihet i detta diktaturland kan enligt min uppfattning inte göras tydligare. Men Suleiman är inte den enda. studenter greps den 14 december förra året för att de utanför parlamentet krävt Suhartos avgång. För några veckor sedan arresterades ett antal fackliga ledare. De arresterades därför att de hävdade sin rätt till fri föreningsrätt. De protesterade också mot att arbetsgivarna i Indonesien inte betalade den lagstadgade minimilönen. Det är 20 framträdande fackliga ledare som nu sitter arresterade. Detta visar hur långt från ett demokratiskt samhälle och hur långt från respekt för demokratiska fri och rättigheter detta land fortfarande befinner sig. Mot bakgrund av den senaste tidens upptrappning av våldet mot oppositionella bör enligt min mening frågan ställas: Håller prövningen vad gäller ukreditgivning för Indonesien, såsom BITS har begärt? Är en u-kreditgivning i så fall förenlig med svenska biståndspolitiska mål om främjande av mänskliga rättigheter? Jag ställer dessa två frågor. De är inte oväsentliga.

Inriktningen på vårt bistånd är mänskliga fri och rättigheter. Mänskliga rättigheter, politiska processer, fackföreningsfrågor, expropriationsfrågor och miljöfrågor är prioriterade arbetsfält. Detta är sammantaget inget stort bistånd. Det handlar om 6,7 miljoner svenska kronor. Jag undrar om vi inte är överens om Bertil Måbrink och jag att det är klokt att försöka stärka de MR organisationer som trots allt förtryck existerar och de initiativ som tas. Det är i akt och mening att göra tillvaron lättare och stärka deras möjligheter som vi finns där.
Herr talman! Jag har ingenting emot att man ger ett sådant stöd till de som kämpar för mänskliga rättigheter i Indonesien och organisationer för mänskliga rättigheter. Vad jag vänder mig emot är den dubbelmoral som den svenska regeringen här visar upp. Samtidigt som man gör detta ger man u-krediter -- dvs. biståndspengar, mer eller mindre -- till regimen. Detta sker visserligen via Nordiska investeringsbanken och den nordiska utvecklingsfonden. Det är denna dubbelmoral som jag tycker är helt oacceptabel. Också människorättsorganisationerna, advokater, jurister, osv. i Indonesien vänder sig mot detta. Det är inte att förkorta livslängden för diktaturregimen i Indonesien. Den använder i sin tur detta stöd mot dem som kämpar för rätten till demokrati och rätten till ett mänskligt värde i Indonesien. Det är denna dubbelmoral som jag vänder mig mot.
Herr talman! Det är naturligtvis väldigt lätt, Bertil Måbrink, att slunga ut detta om dubbelmoral. Både Bertil Måbrink och jag vet hur oerhört svårt det är att hantera biståndsrelationer till den här typen av länder. Nu talar vi om Indonesien. Vi skulle kunna räkna upp åtskilligt fler. Det är inte ett försvar för dubbelmoral, men det visar hur gränslöst svårt det är. Jag är fortsättningsvis av den uppfattningen att det vore lätt att två sina händer inför folket och vända den här typen av länder ryggen och säga: Ni får ordna detta bäst ni vill. Jag tror att det vore mer till förfång för dem som ivrar för större respekt för mänskliga fri och rättigheter.
Herr talman! Häromdagen fick riksdagen ett brev från människorättsorganisationen Infight i Indonesien. Där vädjar man om följande. För det första: att riksdagen knyter biståndet till situationen vad gäller MR och demokrati i Indonesien. För det andra: att riksdagen skjuter upp allt bistånd tills den indonesiska regeringen i sitt politiska system integrerar principerna för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vad säger Alf Svensson om detta? Är det långtgående krav, eller krav som är omöjliga att uppfylla från den svenska regeringens sida? Det är en människorättsorganisation i Indonesien som vädjar om detta lilla stöd.
Fru talman! Jag hyser stor respekt för dessa påståenden. Jag själv upplever det som angeläget att ta till mig dem. Samtidigt vill jag ha sagt, som jag sade i ett tidigare inlägg: Vad gör vi med de övriga länderna? Vi måste ha en någorlunda konsistent asienpolitik. Vi kan inte ha vissa kriterier för Indonesien och andra för Vietnam och Svårigheterna finns där, och vi får arbeta med dem. Men man kan inte applicera en inställning när det gäller ett land och en annan inställning när det gäller ett annat.
Fru talman! Vad är det som är så svårt, Alf Svensson? När det gäller Cuba går det ju att tillämpa nära nog en total blockad. Använd då också den principen mot Indonesien, Kina och Marocko! Varför är det så svårt? Det förstår jag inte. Upphör däremot inte med stödet till fria fackföreningar och till organisationer för mänskliga rättigheter i dessa länder. Ge stödet till dem, och ingenting annat! Upphör med dessa u-krediter och biståndet! Eller säg som det är: Cuba är inte kommersiellt intressant, men det är Indonesien och Kina. Det är därför som vi har denna dubbelmoral. Det är vad det handlar om, Alf Svensson, och ingenting annat!

Fru talman! Kristina Svensson har frågat mig om jag under våren kommer att lägga fram förslag till riksdagen om ny organisation av biståndsförvaltningen eller om detta kommer att genomföras utan riksdagens hörande. Biståndsförvaltningsutredningen avlämnade sitt betänkande den 7 februari 1994. Betänkandet är nu ute på remiss hos bl.a. biståndsmyndigheterna och andra berörda intressenter. Remissvaren skall vara inkomna senast den 22 april. Därefter kommer jag att ta ställning till eventuella förändringar i biståndsförvaltningen. Några av förslagen i utredningen är av den karaktären att det ligger inom regeringens mandat att besluta om deras genomförande. Men när det gäller en eventuell förändring av myndighetsstrukturen krävs riksdagsbeslut. Detta kan i så fall ske i samband med nästa års budgetarbete.
Fru talman! Jag tackar biståndsministern för svaret och för det klarläggande som det innebar. Utredaren skriver i sin sammanfattning något som gjort mig både häpen och ganska bestört, nämligen att de flesta av förslagen kan genomföras av regeringen utan riksdagens hörande men att regeringen bör redovisa sina planer i en skrivelse till riksdagen. Det är ganska oerhört med tanke på att det i dessa förslag ingår en sådan förändring av biståndsorganisationen att vi i stället för fyra myndigheter -- SIDA, SAREK, BITS och SWEDECORP -- skulle få bara två. Det är alldeles självklart en fråga av sådan dignitet att riksdagen måste ta ställning till den. Jag tackar för det klargörande som har kommit. Jag vill inte diskutera sakfrågan, eftersom vi inte är mogna att göra det. Det finns säkerligen en del bra saker i denna utredning, men vi skall lyssna på remissinstanserna och kommer inte att ha någon brådska med att genomföra detta. I svaret ligger, och det var det som jag ville veta, att det inte kommer något förslag före oktober. Det är viktigt att konstatera detta.
Fru talman! Beslut om ny myndighetsstruktur och om ändring av anslagsstrukturen så att uppdelningen på förvaltnings och sakanslag slopas kan naturligtvis inte fattas på något annat sätt -- och det underströks också i det som jag tidigare sade -- än efter framläggande av förslag till riksdagen, som sedan beslutar. Men det finns naturligtvis också -- och det tror jag att Kristina Svensson och jag är överens om -- en del som regeringen kan ta ställning till och informera riksdagen om. Jag har dock ännu inte tagit ställning till någonting. Jag är mycket mån om att detta först skall remissbehandlas. I slutet av april kan vi se vad som finns att läsa igenom och ta ställning till. Därefter har vi att följa de regler som gäller för regering och riksdag.
Fru talman! Den sista informationen, att biståndsministern inte har tagit ställning till något i förslaget, var synnerligen viktig. Detta förslag har nämligen vållat stor oro. Förslaget skall leda till en effektivisering av biståndet. Vi arbetar på flera plan för att nå effektivitet, och en sådan vill vi alla ha, men det är viktigt att ett så genomgripande förslag som detta får ta tid och får arbetas igenom ordentligt liksom att de berörda får göra sin röst hörd. Jag tolkar detta så att det inte är någon brådska. Vi skall lyssna till remissinstanserna, och sedan skall vi tillsammans arbeta fram ett förslag.
Fru talman! Kristina Svensson sade att förslaget har vållat oro. Låt mig bara tillägga att jag kan både förstå och beklaga detta. Samtidigt är det utomordentligt viktigt att vi vågar utreda och undersöka detta och, som det brukar heta, vända på stenarna. Det är i alla avseenden angeläget, vare sig vi talar om bistånd eller om något annat, att vi inte utgår från att den tingens ordning som för närvarande gäller är den klokaste av alla tänkbara ordningar. Jag tycker att det är positivt att denna typ av utredningar presenteras.
Fru talman! Ja, det kan jag hålla med om, men det är inte säkert att detta förslag är det bästa av alla. Jag konstaterar att biståndsministern icke har tagit ställning till förslaget.

Fru talman! Tack så mycket för svaret, herr minister! Jag håller helt med om konstaterandet att vi i dag har en bra företagspolitik i Sverige. Vi har också bidragit till att få till stånd en sådan. Det var litet tråkigt att ministern var så definitiv i slutet av sitt svar. Det hade varit bra om han hade tillagt något om att han ''inte för närvarande'' är beredd att lägga fram ett sådant förslag som det nu aktuella. Såvitt jag har förstått efter att ha talat med gamla moderater är det närmast unikt att partierna så enigt har skrivit en vitbok om hur Gotlands problem skulle kunna lösas litet mera långsiktigt. Att jag över huvud taget tar upp detta här beror på att jag sitter med i Gotlandskommittén, som skall försöka lägga fram förslag beträffande färjetrafiken till och från Gotland. Jag har i en tidningsartikel läst att man suttit i långbänk med detta sedan 1945. Att hela tiden se Gotlandstrafiken bara som en fråga om en transportapparat håller inte. Vi får då bara fortsätta med att utreda frågorna. Gotlänningarna har nu lagt fram ett förslag om hur man själv skulle kunna börja komma till rätta med den egna situationen, och det var den direkta anledningen till att jag ställde min fråga. I vitboken har gotlänningarna tagit upp en rad punkter som de skulle vilja ha genomförda. De vill bl.a. att momsen på persontransporter till och från Gotland reduceras till noll. Det är kanske svårt för ministern att svara direkt på denna fråga, men vad säger ministern om ett sådant inlägg i debatten om

Fru talman! Tack för det, herr minister! Där kom den lilla öppning som gotlänningarna nog är ute efter. Jag skall direkt faxa i väg detta svar till Gotlandstidningarna, som redan har ringt till mig om detta. Det var en positiv öppning. Jag tror inte att vi kommer mycket längre än så här.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Skattebefrielsen infördes 1981. Sedan dess har basbeloppet ungefär fördubblats. I andra sammanhang har vi varit mycket noga med att inflationen inte skall förändra skattesatsen. I det här fallet behövs det aktiva beslut för att så inte sker. Som statsrådet nämnde är det här inte riktigt i linje med övrig beskattning. Principerna togs upp i skattereformen. Man konstaterade då att det inte var en neutral beskattning av arbetsinkomster, men att man ändå skulle genomföra detta av praktiska skäl. Önskemålet var också att stimulera ett ökat tillvaratagande av naturtillgångar. Gäller det skälet fortfarande, vilket jag anser att det gör, bör man låta beloppet följa inflationen. Man justerar det alltså då och då, när det är befogat. Man bör beakta att den som plockar bären faktiskt har kostnader för att komma till plockplatsen. Man har kostnader för att frakta bären till den som vill köpa dem. Om inte beloppet justeras upp tror jag att läget blir sådant att den som börjar närma sig gränsen för det skattefria beloppet inte plockar mer bär. Man vill inte vara skattefifflare, samtidigt som man tycker att det är besvärligt att hålla reda på och redovisa kostnaderna för den här inkomstens förvärvande. Därför menar jag att ett återställande av värdet skulle medverka till att vi bättre tar till vara våra naturresurser i folkhushållet, som tanken var när man införde bestämmelsen.

Fru talman! Jag är tacksam för statsrådets svar på den sista delen av frågan. Jag tolkar det så att man kommer att överväga detta i positiv anda när man gör översynen. Vi får därför glädje av detta så småningom. Man bör alltså beakta att han eller hon som väljer att vara företagare också tar på sig bekymret med att hålla ordning på kvitton och avdrag. Men i det här fallet är det fråga om människor som inte normalt sysslar med sådant. De får alltså bekymmer med detta. Då plockar de kanske inga bär. Därför vore det bra om man hade en generell bestämmelse om skattefrihet. Det är som sagt ingen bruttoskattefrihet, utan man har kostnader som man inte gör avdrag för. Jag tolkar svaret positivt. Vi kanske får se en höjning så småningom.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet Bo Lundgren för svaret. När man skall dela ut miljontals kronor från statens skattemedel är det mycket viktigt att man vet att de kommer till rätt ställe och att de skattemyndigheter som får hantera den här frågan verkligen har en formell möjlighet att kontrollera att så sker. Jag ser också att statsrådet avser att lägga fram en proposition inom kort. Det är också positivt, både med hänsyn till att allmänheten vill ha ett svar fort och för att de som skall hantera frågan vill veta vad de har att utgå från. Jag tycker ändå att det förefaller som om man har byggt upp en byråkrati och en pappershantering av sällan skådat slag. Det handlar om att på mycket kort tid utbilda människor för det här uppdraget. Man skall skaffa lokaler, man skall skaffa terminaler och man skall kunna ge information till allmänheten. Det handlar mycket om resurser. Jag undrar om statsrådet kan ge någon liten upplysning om vilka ekonomiska resurser som skattekontoret i Ludvika kan komma att få med hänsyn till den stora uppgift man åläggs.

Fru talman! Det är mycket positivt att regeringen har tagit människors oro både för sin egen hälsa och för miljön på allvar och tagit itu med de här frågorna. Men jag tror att det i dag behövs information till allmänheten. Skattekontoret i Ludvika är nerringt av människor som vill ha upplysningar och blanketter. Jag förstår att statsrådet inte kan säga något om detta nu. Men avser statsrådet att ganska snart ge någon information, i TV t.ex., så att det kommer ut till den breda allmänheten? Det här gäller hela landet. Det gäller 600 000 villaägare, som ligger på telefonen nästan allihop och vill ha svar.

Fru talman! Vi får se till att skattemyndigheten hemma i Ludvika sätter i gång att snabbt föra ut information så fort vi har fått en proposition så att man vet vad man skall informera om. Jag måste också i det här sammanhanget säga att det som är positivt, utöver hälsa och miljö, är att vi har fått arbetstillfällen i den här regionen som är hårt drabbad. Regeringen har inte varit alltför duktig med den saken tidigare. Vi ser mycket positivt på att framför allt kvinnor, kanske 50 stycken, får arbete under den här tiden. Jag får tacka för svaret.

Fru talman! Jag tackar med ett beklagande för svaret. De biståndsarbetare som detta handlar om har mycket svårt att förstå den här jämförelsen. Varför skall inte undantaget gälla även dem när det gäller UD och SIDA-personal? Detta handlar om ungefär 1 800 biståndsarbetare inom enskilda ideella organisationer. Det gäller bl.a. Röda korset, Rädda barnen och kyrkorna. Den här gruppen råkar ut för mycket negativa konsekvenser på grund av att undantaget inte gäller även dem. Jag tycker det är mycket svårt att förstå det här. När jag läser i budgetpropositionen under det avsnitt som handlar om utvecklingssamarbete talar regeringen med mycket vackra ord och mycket lovvärt om den verksamhet som biståndsarbetarna utför. Vi kan kalla dem för volontärer. Jag kan citera ur budgetpropositionen. Där står det så här: ''I detta sammanhang vill regeringen även understryka vikten av de enskilda organisationernas volontärverksamhet. Volontärverksamheten är den i särklass största personalresursen inom svenskt bistånd.'' Jag kan hålla med om detta. Dessa biståndsarbetare utgör en mycket viktig del av vårt biståndssamarbete.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

Fru talman! Jag skulle vilja säga att det handlar om ett enhetligt och konsekvent undantag. Det handlar ju om ett undantag för UD och SIDA-personalen. Jag tycker att det vore önskvärt att man tittar på detta. Jag kan förstå det dilemma som statsrådet beskriver här. Men poängen är att man skall titta på detta och hitta en lösning som underlättar för den grupp av biståndsarbetare som jag talar om.

Fru talman! Jag kan visst konkretisera de negativa konsekvenserna. Det kan t.ex. gälla när man ansöker om pass. Det kan man inte göra när man är i Sverige eftersom man inte är folkbokförd här. Man får i stället ansöka om pass utomlands. Det kan gälla barn till biståndsarbetare som föds utomlands. De kan inte folkbokföras i Sverige. Det kan gälla folkpensionen. Den blir reducerad på grund av att man inte är folkbokförd i Sverige. Det kan även gälla sådana saker som att man faller bort ur olika kösystem, t.ex. när det gäller barnomsorg, tomtkö osv. Det kan innebära att man förlorar möjligheten att rösta i kommunal och landstingsval eftersom man skall anmäla sig i god tid för att komma med i röstlängden. Detta kan man alltså gå miste om på det här sättet. Sedan kan det också bli problem när man flyttar hem. Det finns alltså en mängd argument för detta.

Fru talman! Det tackar jag för. Det kommer en uppvaktning i den här frågan. Det känns som om det finns en öppning och att vi skall kunna lösa de praktiska problemen. Det är dessa det handlar om. Det gäller att undanröja dem så att den här gruppen känner att de har samma status som SIDA och UD-personalen har. Jag tror att det är mycket viktigt ute på fältet.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tycker att svaret är klargörande. Vidare är jag glad för att det kommer ett initiativ till en översyn för att se om det finns behov av någon förändring i folkbokföringslagen. Jag har under många år följt de med jämna mellanrum uppdykande frågorna om var offentliga personer skall anses vara mantalsskrivna. Vi har under åren haft statstjänstemän med tjänstebostadstvång som varit bosatta inom sitt verksamhetsområde, men som trots detta mot sin vilja har tvångsskrivits i tjänstebostaden. Vi har fått uppleva ett motsatt behandlingssätt -- tjänstemän som har velat bli skrivna i tjänstebostaden har inte fått det. När det gäller riksdagsledamöter finns det en del olustiga inslag i debatten. Oklarheter i bestämmelserna nyttjas som slagträ i pågående nomineringsprocesser. Representanter för den tredje statsmakten har karakteriserat folkbokföringsbeslut som märkliga eller har funnit det naturligt att en riksdagsledamot vill vara skriven i den valkrets som han representerar. Vi kan naturligtvis inte komma ifrån konflikter på detta område. Lagstiftningen bör dock vara klart formulerad. Det kräver bl.a. rättssäkerheten. Men jag förstår att man ibland kan hamna i lägen då det blir oklart -- med diktens ord: det vara i natt det vägde mellan båda. I de fallen tycker jag att den enskilde personens åsikt bör vara utslagsgivande.

Fru talman! Jag vill understryka det som statsrådet sade. Jag har varit riksdagsledamot i två och ett halvt år nu. Jag har upptäckt att om man bor långt från Stockholm innebär det att hustrun, i mitt fall, får ta ett mycket stort ansvar för familjen. Det är alltså inte möjligt att leva upp till de önskemål som man har om att ansvaret för familjen skall delas lika. Den hemmavarande får bära ett tungt ansvar för det hela. Om det då finns möjlighet att ordna det på ett bättre sätt för familjen och om man har en bostad i sin valkrets och hade den när man invaldes bör man beakta detta i folkbokföringsbeslutet.

Fru talman! Berith Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att Invandrarverket i framtiden snabbt skall få kännedom om riksdagsbeslut som har betydelse för verkets arbete. Bakgrunden till Berith Erikssons fråga är den tid som förflutit mellan riksdagens beslut att anta regeringens proposition om en utökad flyktingkvot med upp till 6 000 personer och regeringens beslut med instruktioner till Invandrarverket för hur kvoten skall användas. I riksdagens beslut ingick bl.a. att en vidare grupp av anhöriga än vad som annars är aktuellt skulle komma i fråga för överföring till Sverige. Jag skall börja med att redogöra för regeringens agerande när det gäller flyktingkvoten för innevarande budgetår. I budgetpropositionen 1992 94. Den 21 juni 1993 fattade regeringen ett principbeslut angående asylsökande från Bosnien-Hercegovina i ett ärende som överlämnats från Statens invandrarverk. Beslutet innebär under rådande läge att skyddsbehövande bosnier som sökt asyl i Sverige efter prövning i de enskilda ärendena kommer att beviljas permanent uppehållstillstånd. Det rör sig om drygt Statens invandrarverk räknar med att beslut avseende nästan alla dessa personer skall vara fattade under våren 1994. Flera av de bosnier som befinner sig i Sverige har anhöriga kvar i f.d. Jugoslavien. Enligt Invandrarverket har ca 12 000 ansökningar om familjeåterföring kommit in och av dessa har hälften avgjorts. Av de ansökningar som avgjorts har ca 20 % bifallits. 1993/94.

december 1993. Efter riksdagens beslut har flyktingkvoten för innevarande budgetår kommit att bestå av upp till 7 800 platser av vilka upp till 7 300 kan användas för f.d. Jugoslavien. personer som skall överföras från andra områden än f.d. Jugoslavien. 5 500 personer som skall kunna föras över från f.d. Jugoslavien. Av detta beslut framgår att överföring också skall kunna ske av personer som inte enligt rådande praxis vid tillämpningen av utlänningslagen kan komma i fråga för anhöriginvandring. Hittills har under innevarande budgetår totalt ca 1 000 personer varit föremål för överföring från f.d. Jugoslavien till Sverige. Berith Eriksson frågar nu om det, mot bakgrund av de kriterier som anges i riksdagens respektive regeringens beslut, kan bli aktuellt att ompröva de ca 5 000 avslagsbeslut som fattats av Invandrarverket. Den anhöriginvandring som uppstår som en följd av regeringens beslut om bosniska asylsökande har inte någon koppling till flyktingkvoten. De avslagsbeslut som Invandrarverket fattat rör ansökningar om anhöriginvandring. Reglerna för anhöriginvandring återfinns i utlänningslagen. Avslagen bygger på att sökandena inte uppfyller kriterierna för anhöriginvandring. Det står dock Invandrarverket fritt att ompröva avslagsbeslut i ärenden om uppehållstillstånd, detta är inte en fråga för regeringen. Invandrarverket har även under hand meddelat att en del av de personer som fått avslag på sina ansökningar om anhöriginvandring kan komma att aktualiseras för överföring på kvoten. Invandrarverket har under hela den tid frågan om en utökad flyktingkvot beretts haft platser kvar på den ursprungliga kvoten om ca 1 800 personer. Det är i detta sammanhang viktigt att hålla isär anhöriginvandring från överföring på flyktingkvoten. Regeringen har dock i det senaste kvotbeslutet öppnat för en överföring av anhöriga som annars inte är aktuell i överföringssammanhang.
Fru talman! Jag vill först tacka för svaret. Det var väldigt bra med ett sådant långt klargörande som kulturministern nu har gjort. Det är kanske också viktigt att framlägga detta på ett sätt så att ingen behöver förlora ansiktet. Men för övrigt var det ju klart redan i propositionen och även i betänkandet att det rörde sig om avsteg från rådande praxis vid tillämpning av utlänningslagen. Det jag först och främst vänder mig emot och det som är orsaken till att jag ställde frågan är att regeringen så här efter ett riksdagsbeslut måste komma med ett ytterligare klargörande, en ytterligare skrivning till Invandrarverket. Det kan väl ändå inte vara meningen att regeringen först skall lägga fram en proposition och riksdagen fatta ett beslut men att Invandrarverket sedan kan göra så fria tolkningar av detta beslut att regeringen måste gå in med ett ytterligare klarläggande. I den här skrivningen sägs ju egentligen bara samma sak som sägs både i propositionen och i betänkandet.
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att jag förstår Berith Eriksson. Det är ju så att regeringen lägger fram en proposition och riksdagen fattar ett beslut. Sedan skriver riksdagen till regeringen och informerar regeringen om vad det är för ett beslut som riksdagen har fattat. Det där ser man aldrig som riksdagsledamot, men det är fråga om omfattande skriverier som utgår från riksdagen. I motsvarande mån skall regeringen, efter det att man mottagit riksdagens skrivelse, utfärda ett regleringsbrev med instruktioner till respektive myndighet, i detta fall Invandrarverket. Detta är precis vad som har skett också när det gäller den här frågan. Det är klart att man på Invandrarverket under tiden följer med och läser propositioner och riksdagens betänkanden, och man är därför vädligt väl informerad under hela behandlingsgången. För att det skall bli ett giltigt beslut så att verket kan agera, måste regeringen alltså utfärda ett regleringsbrev eller en skrivelse till myndigheten. Det är inte något konstigt, utan det sker alltid.

Fru talman! Från det att riksdagen fattade beslut till det att det här regleringsbrevet skrevs har det gått två månader och 20 000 ansökningar. Hälften av dessa ansökningar har också avgjorts, och av dessa blev 1 100 beviljade. Då återstår frågan: Vad händer nu med övriga inlämnade ansökningar? De har fått avslag. Kan de omprövas igen?
Fru talman! Det här kan verka litet komplicerat. Vi har här 40 000 bosnier, och de flesta av dem kommer att få uppehållstillstånd. Sedan kan man härifrån Sverige söka för anhöriga som befinner sig inne i Bosnien och som tillhör kärnfamiljen. När det gäller vanliga anhöriga sker en vanlig, normal prövning hos Invandrarverket, och detta finns reglerat i utlänningslagen. Därutöver har vi sagt att man i kvoten kan ha ett ytterligare vidare anhörigbegrepp, som ligger utanför det som regleras av utlänningslagen. Många av dem som har fått avslag vid prövning enligt vanliga, normala regler ligger naturligtvis utanför detta. Dessa kan då komma i fråga för uttagning via kvoten. Det står uttryckligt både i propositionen och i regleringsbrevet till Invandrarverket att det finns en möjlighet att via kvoten ta emot sådana anhöriga som faller utanför utlänningslagstiftningens regler.
Fru talman! Då kommer nästa fråga: Var skall ansökan lämnas in när det gäller vanliga anhöriga? Sådana ansökningar har tydligen lämnats in här i Sverige, men på Invandrarverket har man inte utnyttjat den möjlighet som man har fått av riksdag och regering.
Fru talman! Reglerna om att man kan få söka från Sverige är ju ett undantag. Det har inte varit praxis tidigare. Dessa regler gäller de personer som befinner sig i Bosnien och som tillhör kärnfamiljen. Om man har kärnfamilj som befinner sig utanför Bosnien kan denna i vanlig ordning vända sig till en beskickning i Kroatien eller på något annat håll runt om i Europa. Detta gäller också övriga anhöriga.
Fru talman! Beslutet om detta undantag fattades redan den 22 december. Det var alltså klart redan då att Invandrarverket hade den möjligheten att ge vanliga anhöriga uppehållstillstånd inom ramen för kvoten, när man hade gett avslag på ansökningar om kärnfamiljsinvandring i enlighet med utlänningslagen.

Fru talman! Bengt Lindqvist har frågat mig vilken praxis som bör gälla vid avvisning av personer med svåra funktionshinder. I dessa ärenden är det Invandrarverket och Utlänningsnämnden som lägger fast praxis. Regeringen har inte fått något ärende överlämnat till sig som gäller vuxna personer med funktionshinder. I ett ärende rörande uppehållstillstånd för en person med funktionshinder vägs på humanitära grunder givetvis in hur personen kommer att klara sin situation i hemlandet. Vilken betydelse detta skall tillmätas måste dock avgöras från fall till fall.
Fru talman! Först vill jag gärna tacka för svaret. Jag vill berätta att jag under det senaste året har stött på några fall där osäkerheten har varit utomordentligt stor, inte minst hos den avvisande myndigheten Polisen, om hur man skall förfara. Detta är bakgrunden till frågan. Så långt som det skrivna svaret ger besked är det ganska allmänt hållet, och ståndpunkterna utvecklas inte särskilt mycket. En funktionshindrad person är, i synnerhet om funktionshindret är omfattande, ännu mer beroende av den miljö som omger honom eller henne -- det kvittar var man befinner sig. Här i Sverige har vi det välordnat med stöd, hjälp och service på många olika sätt. De miljöer som en avvisad funktionshindrad person kommer tillbaka till är ju ofta helt i avsaknad av olika former av stöd. Det är ju ofta fråga om konfliktmiljöer, där krig och väpnade konflikter har förstört all den infrastruktur som eventuellt har funnits. Därtill kommer att i en del av dessa fall har det skett förändringar i den sociala miljön. Familjen, vännerna och andra nära anhöriga kan ha lämnat området. I en sådan situation saknar en människa med också ett förhållandevis medelmåttigt funktionshinder möjligheter att klara sig. Det är dessa förhållanden som jag tycker borde föranleda mer omfattande förhållningssätt och riktlinjer från myndigheternas sida till dem som skall verkställa avvisningarna. Jag har i min fråga försökt att peka på en sådan möjlighet, nämligen att slå fast att när denna situation föreligger skall samma praxis tillämpas som gäller för barn. Det måste finnas en personlig anknytning på platsen för att kunna verkställa en avvisning. Jag undrar hur statsrådet förhåller sig till den frågeställningen.
Fru talman! Det framgår av svaret att redan när Invandrarverket och Utlänningsnämnden gör sina bedömningar bör de ta hänsyn till om det över huvud taget går att sända tillbaka en person med svåra handikapp. Om en person har en livshotande sjukdom där det inte går att få vård i hemlandet eller när det föreligger ett handikapp av synnerligen allvarlig art, kan det vara skäl att på humanitär grund bevilja ett uppehållstillstånd. Denna situation skall normalt inte uppkomma när ärendet har kommit så långt som till polisen för verkställande. För några veckor sedan fattade regeringen beslut i några ärenden som gällde medicinska fall. Det fanns ett fall med ett barn som var flerhandikappat och som bara kunde göra sig förstådd på teckenspråk -- som barnet hade lärt sig i Sverige. Trots att barnet hade sina föräldrar med sig i Sverige, fanns det anledning att ge barnet uppehållstillstånd här. Man bedömde att det inte var möjligt för barnet att utvecklas på ett normalt sätt i hemlandet. Sådana frågor och bedömningar bör naturligtvis även tas med när det gäller vuxna personer, dvs. om det över huvud taget är möjligt att leva vidare om personen återförvisas till det egna landet. Detta är något som Invandrarverket och Utlänningsnämnden normalt skall ta hänsyn till.
Fru talman! Om Utlänningsnämnden ändå har fattat beslut om avvisning i fall där det senare bedöms att det föreligger en situation där det kan vara svårt för den avvisade att klara sig själv, måste det naturligtvis finnas möjligheter för den avvisande myndigheten att ta upp en diskussion och inhämta riktlinjer från övriga myndigheter. Jag känner till ett konkret fall där så inte har varit möjligt. Först har det hetat att Invandrarverket skall ge besked. Sedan har motsatt besked givits. Invandrarverket har inte haft mer att säga och man har fått klara sig själv. Det är fråga om stora brister när det kan inträffa ett enda fall med svåra konsekvenser både för den avvisade och inte minst den vånda som vållas hos polisen. Därför behövs det konkreta besked om hur vi skall förfara i en sådan situation.
Fru talman! Det finns en säkerhetsventil när Utlänningsnämnden har fattat sitt beslut, nämligen att lämna in en ny ansökan till Invandrarverket. Men då måste det vara fråga om nya skäl, dvs. saker som har inträffat efter det att Utlänningsnämnden har fattat beslut. Det går att få en formell prövning via Invandrarverket. Bengt Lindqvist säger att regeringen borde utfärda en praxis eller liknande. Det går inte till så i dag att regeringen självmant tar upp frågor om praxis. Om Invandrarverket eller Utlänningsnämnden vill ha ledning från regeringen, har de att överlämna ärenden till regeringen. Så har inte skett i den här typen av fall.
Fru talman! Till slut har jag en alldeles konkret fråga till Birgit Friggebo personligen. Är det inte en rimlig ordning att man utgår från att om det inte finns någon anknytning på familjeplanet, att man avstår från att avvisa en person som uppenbarligen inte har möjlighet att klara sig i den lokala miljön?
Fru talman! Jag skulle gärna personligen vilja svara på den frågan. Men jag står inte här i egenskap av enskild person, vilket Bengt Lindqvist vet. Dessutom skall det tas hänsyn till alla omständigheter i ärendet. Det beror t.ex. på vilket land som personen skall återförvisas till, vilka sociala förhållanden som råder där osv. Därför går det inte att ge ett rakt besked på den konkreta fråga som Bengt Lindqvist ställde.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat mig vad jag avser att göra för att män som har barn i Sverige eller väntar barn inte kommer att separeras från barnen genom avvisning. Det är en grundläggande princip att i största möjliga utsträckning skydda en kärnfamilj från splittring. Det finns dock i utlänningslagen regler som ibland gör att en splittring inte går att undvika. Utvisning på grund av brott är ett sådant exempel, och regeln om att uppehållstillstånd skall sökas före inresan till Sverige ett annat. När det gäller regeln om att en ansökan om uppehållstillstånd inte får beviljas om utlänningen befinner sig i Sverige medger utlänningslagen att det görs undantag om det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan enligt förarbetena vara att utlänningen efter hemkomsten kan antas bli förhindrad att på nytt lämna sitt land, eller att en utlänning ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en här i landet bosatt person som han eller hon redan har eller väntar barn med. I praxis anses för personer som åberopar asylskäl, som dock inte är tillräckligt starka, redan anknytning genom sammanboende i Sverige i minst ett år vara ett sådant särskilt skäl att undantag kan göras från huvudprincipen att uppehållstillstånd skall ordnas före inresan. För att undantag skall göras krävs dock normalt att identiteten är klarlagd. Har utlänningen t.ex. avhänt sig sin passhandling har uppehållstillstånd inte beviljats trots långvarig anknytning. Jag är dock medveten om att det ibland kan uppstå situationer där en utländsk medborgare måste lämna Sverige för att ansöka om ett uppehållstillstånd som det inte råder något tvivel om att han eller hon kommer att få. Dagens ordning för att pröva ansökningar om uppehållstillstånd före inresan i Sverige är alltför rigid. Därför har jag begärt att en särskild utredare skall se över dessa regler.
Fru talman! Jag skall be att få tacka Birgit Friggebo för svaret. Jag ser positivt på att invandrarministern säger att hon tycker att dagens ordning är alltför rigid i fråga om de fall jag har tagit upp. Jag undrar när utredningen kan förväntas lägga fram ett resultat. Det är en angelägen utredning. Jag vill ta upp några andra delar av statsrådets svar. Statsrådet säger att om det finns särskilda skäl går det att göra undantag från regeln om att söka uppehållstillstånd från utlandet. Enligt förarbetena kan ett skäl vara att man väntar barn eller har barn i landet. Jag känner till flera fall av just denna karaktär. T.ex. finns det ett iranskt par. Mannen har uppehållstillstånd i Sverige, men hans fru som han har varit gift med i över ett år har tidigare ansökt men fått avslag. De har varit gifta i över ett år, och nu är hon i sjunde månaden. Det har föreslagits att hon skall åka till Turkiet. Jag tycker att det är en horribel situation att hon i sjunde månaden skall ge sig i väg till Turkiet för att söka uppehållstillstånd och visa anknytning till den man hon har varit gift med i över ett år. Jag känner till ett liknande fall. Där har kvinnan uppehållstillstånd sedan lång tid tillbaka i Sverige. Mannen har i dagarna fått besked om att han måste åka tillbaka till Egypten. Han är kristen, och har förföljts i Egypten av religiösa skäl. Nu har paret ett barn på en och en halv månad. De har varit gifta i över ett år. Ändå säger man att mannen skall skickas ut. I papperen från Invandrarverket och utlänningsnämnden talar man om att det inte föreligger synnerliga skäl i det här fallet. Är det ''synnerliga'' skäl eller ''särskilda'' skäl som gäller?
Fru talman! När det först gäller tidpunkten för när utredningen kommer att vara klar så har jag i dag fått besked ifrån utredaren om att han skall hålla ett slutsammanträde med sina experter den 14 mars. Jag kan naturligtvis inte kommentera de fall som Ingela Mårtensson tar upp eftersom jag inte är insatt i dem. Det som gäller är att man kan göra undantag om det finns särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl kan vara att man redan har eller väntar barn med någon här i Sverige. Jag kan inte ge något annat svar på vilka särskilda omständigheter som har medfört att myndigheterna inte själva tillämpar den praxis som de säger sig tillämpa. Låt mig också informera om att regeringen i förra veckan fattade ett antal beslut som rör män som befann sig i Sverige och som fick uppehållstillstånd. Dessa män hade redan barn tillsammans med sina kvinnor eller väntade barn med dem.
Fru talman! Det var bra att vi nu fick klart att den här utredningen äntligen kommer. Enligt vad jag förstår har uppdraget funnits under lång tid. Det är mycket bra att utredningen snart är klar. Jag hoppas att man kan få en mera human praxis i sådana här ärenden. När det gäller praxis lade jag särskilt märke till att man har motiverat beslutet med att det inte föreligger synnerliga skäl av humanitär art för denna person som nu har en dotter på en och en halv månad. Han är mycket orolig för att han skall behöva åka tillbaka till Egypten för att där söka tillstånd för att få leva tillsammans med sin fru och sitt barn i Sverige. Det verkar forfarande litet oklart vilken praxis som egentligen råder hos Invandrarverket och utlänningsnämnden jämfört med kulturministerns svar. I svaret sägs att ett särskilt skäl kan vara att man väntar eller har barn. Om det som står i svaret gällde skulle jag vara myckt nöjd.

Fru talman! Magnus Persson har frågat statsrådet Friggebo om hon är beredd att i samråd med mig vidta lämpliga åtgärder för att ombesörja både lokal och bevakningsfrågor i samband med att ett stort antal kosovoalbaner kan bli utvisade från En liknande fråga har ställts av Birthe Sörestedt som frågar vad invandrarministern ämnar göra för att ge de enligt utlänningslagen förvarstagna personer som sitter i häkte ett bättre omhändertagande. Jag vill då först säga att enligt utlänningsförordningen är det polisen som ansvarar för verkställigheten av förvarsbeslut varför det är på mig det ankommer att besvara dessa frågor. De stora fluktuationerna i antalet asylsökanden innebär stora problem för polismyndigheterna. Jag är medveten om att det blivit allt större problem med lämpliga förvarsplatser. För att underlätta finansieringen och därmed myndigheternas hantering av saken har regeringen i årets budgetproposition föreslagit att polisens kostnader för utlänningsärenden skall anvisas under ett nytt förslagsanslag. Regeringen har föreslagit denna lösning i avvaktan på en närmare översyn av frågan om ansvaret för finansieringen av polisens kostnader för utlänningsärenden. Jag har inhämtat att Rikspolisstyrelsen nu har inlett ett arbete med att anskaffa och iordningställa lämpliga förvarslokaler. Det är därför min förhoppning att den nu rådande platsbristen inom kort skall vara avhjälpt.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min framställda fråga. Anledningen till att jag ställde frågan var den oro som många flyktingar, främst kosovoalbaner, känner på båda sidor om gränsen. Passpolisen på den norska sidan har tidvis fått skärpta regler. Statsrådet säger att det är riktigt att polisen ansvarar för det här. Hon säger att Rikspolisstyrelsen har inlett arbetet med att anskaffa och iordningställa lämpliga förvarslokaler. Jag skulle vilja ha en konkretisering av statsrådet. Det kommer nu att finnas lediga lokaler, eftersom vi håller på att tömma flyktingförläggningar. Många anser att de lokalerna bör kunna användas under en övergångstid när större flyktingvågor kommer. Kan statsrådet göra någon närmare konkretisering? I Värmland har man på polisdistriktet i Karlstad uppenbara problem med att klara situationen. Arrestlokalerna är fyllda såväl i Karlstad som i andra polisdistrikt i länet. Man borde kunna undersöka om inte de lokaler som tidigare har använts kan användas nu. Fru talman! Kan statsrådet säga något om huruvida de nuvarande flyktingförläggningarna under en övergångstid kan användas som förvarslokaler av det slag som Rikspolisstyrelsen har i uppdrag att titta på?
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Jag är dock inte helt nöjd. Antalet fall ökar ständigt. Det har under lång tid rört sig om en stor grupp. Vi anser att det är en djupt ingripande åtgärd att placera människor i häkte. Den regleras strikt i lag. Ofta behövs också en domstolsprövning för att ett sådant omhändertagande skall kunna göras, t.ex. när människor är misstänkta för brott. Det är helt oacceptabelt att förvara människor i häkte. Lokalerna är inte anpassade för det här ändamålet. Rummen är små, och det råder brist på gemensamhetsutrymmen. Verksamheten är över huvud taget inte anpassad till den här gruppen av människor. Dessutom är det bekymmer med om man t.ex. skall tillåta besök. Det kan medges att säkerheten på häktena kommer att sättas åt sidan. Trots att personalen gör vad den kan för att tillgodose även den här gruppens behov är det påfrestande både för de omhändertagna och för personalen. Det borde vara rimligt att man tar fram andra särskilda lokaler där ett mera humant omhändertagande kan ske. Man skall ha personal med kunskaper och erfarenheter av just flyktingfrågor. Personalen bör också ha sådana språkkunskaper att den här gruppen blir tillgodosedd. Kriminalvården anordnar transporterna. Det är dock inte bara fråga om väntan på transport. Ett flertal omhändertagna får sitta mycket lång tid i häkte. Den övervägande delen får sitta en vecka. Men det finns personer som får sitta i häkte i månader. Den person jag har exempel på som har suttit längst satt i häkte i fyra och en halv månad. Det är verkligen ingen bra miljö. Jag skulle vilja ha ett konkret besked om när det här problemet kan vara löst.
Fru talman! Magnus Perssons och Birthe Sörestedts frågor är i grunden likartade, även om Magnus Perssons fråga är mera koncentrerad till förhållandena i Värmland. Jag kan ta Värmland som exempel. I mitt svar nämnde jag att Rikspolisstyrelsen arbetar med den här frågan. Jag kan inte peka ut exakt vilka byggnader som är aktuella. Bl.a. beroende på de återtaganden från Norge, som berör Värmland, har Rikspolisstyrelsen t.ex. gett polismyndigheten i Karlstad i uppgift att hitta lämpliga lokaler. Man har hittat lämpliga lokaler, även om jag inte kan tala om vilken byggnad det är fråga om. Man har också lämnat genomarbetade förslag till Rikspolisstyrelsen med lösningar av hur lokalerna skall användas. Det är färska uppgifter från Rikspolisstyrelsen men de visar att man åtminstone i den delen av landet snart kommer att kunna lösa de praktiska problemen.

Det gäller att ha en vettig fördelning över landet. Vi skall veta att de problem som vi har i dag, som blev tydliga under hösten 1993, är problem som vi även kommer att ha en tid framöver.
Fru talman! Jag är medveten om det sista som statsrådet sade. Den humanitära behandlingen av flyktingarna är naturligtvis viktig. När flyktingarna kommer till landet för en kortare eller längre tid är det viktigt att de blir introducerade och att Rikspolisstyrelsen inte väljer betongbunkrar och liknande byggnader som kan avskräcka och inte alls ger den humanitära behandling som vi bör ge de tillresande flyktingarna. Detta är ett problem som vi inte löser på ett par minuter i talarstolen, men jag kommer att följa frågan. Jag hoppas att justitieministern också kommer att följa den med största uppmärksamhet och att de lokaler som Rikspolisstyrelsen så småningom väljer tilltalar såväl väktarpersonalen som de flyktingar som kommer att bo där under en längre eller kortare tid. Det är viktigt.
Fru talman! Justitieministern sade, såvitt jag förstår, att man på flera håll i landet inom kort skall kunna plocka fram lämpliga, humana lokaler för den här gruppen. Det är ett måste. Man kan se på häktessituationen på t.ex. Kronobergshäktet. Där har man dagligen 10--15 personer som är förvarstagna enligt utlänningslagen. Inom kriminalvården finns det ett stort behov av häkteslokaler. Det planeras ytterligare utbyggnad för att dels klara av kriminalvårdens beläggning, dels -- och det är kanske det allra viktigaste -- snarast åstadkomma ett humant omhändertagande av den nu aktuella gruppen av människor.
Fru talman! Jag är tacksam över att dessa frågor ställdes. Det gav mig också möjlighet att informera om det planeringsarbete och de konkreta åtgärder som är på gång. Jag fick inte tid tidigare att ytterligare kommentera det Birthe Sörestedt anförde när det gällde personalen. Därför vill jag avslutningsvis säga att det är helt klart att det under förvartagningstiden behövs personal med kunskap om flyktingarna. Något som skapar problem är att vi också måste ha personal med polisiära befogenheter. Jag hoppas att vi är överens om att sådana befogenheter inte skall spridas ut. Det skall vara mycket noga reglerat. Detta skapar i sin tur vissa problem när det gäller att hitta lämpliga lokaler för förvarstagning.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har, under åberopande av att intagna vid fängelser har möjlighet att se TV-kanaler som visar filmer med inslag av våld och kriminalitet, frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta så att fritiden på anstalterna inte bedrivs på ett sådant sätt att målet med rehabiliteringen motverkas. Jag vill först slå fast att kriminalvården i anstalt, enligt kriminalvårdslagen, skall utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. Detta är en grundläggande uppgift för kriminalvården. Självfallet kan program med våldsinslag motverka en sådan anpassning när det t.ex. gäller personer som dömts för våldsbrott. Inom kriminalvården är sedan flera år tillbaka ansvar och befogenheter i stor utsträckning decentraliserade till framför allt de lokala myndigheterna. Det är därför chefen för anstalten som har att, mot bakgrund av bl.a. kriminalvårdslagstiftningen och riksdagens och regeringens beslut om mål och inriktning av verksamheten, bedöma vilka former av fritidsaktiviteter som skall erbjudas. När det därför gäller t.ex. anslutning av en anstalt till ett kabel TV-nät avgörs således denna fråga av chefen för anstalten. Jag utgår ifrån att kriminalvården, när det gäller att pröva frågor av det slag som Sten Andersson tagit upp, gör denna prövning bl.a. mot bakgrund av det ansvar som anstaltsledningen har för rehabiliteringen av de intagna. Därvid kan naturligtvis frågor om utbudet av program på olika TV-kanaler vara av betydelse.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag är medveten om att även intagna skall ha rätt till information om vad som händer och sker i samhället. Det får de genom press, radio och TV 1 På vissa anstalter kan de, efter ledningens beslut, även se TV 1000. Jag är ingen moralist, men jag tycker att detta är litet knepigt. Under dagtid rehabiliteras en människa och under kvällstid och helger får han eller hon lära sig ''the latest news'' inom branschen. Det är litet motsägelsefullt. Jag är dock glad över att enskilda anstaltschefer bestämmer. Det finns en del som har kraft att stå emot. Men på Malmöanstalten, som är en tung anstalt, kan man sitta och titta på TV 1000 nätterna igenom. Om en intern strular på något sätt och det skall utdömas någon form av disciplinstraff kan man inte stoppa hans möjligheter att se på denna kanal. Det är prövat. Det går inte. Till sist, fru talman, vill jag göra en jämförelse: Detta är ungefär som om man på dagarna försöker rehabilitera en alkoholist och på kvällarna och helgerna låser in honom i en av Systembolagets butiker. Det finns vissa likheter.
Fru talman! Jag skall bara göra några korta kommentarer. Det är anstaltschefernas sak -- och över dem finns Kriminalvårdsstyrelsen -- att bestämma innehållet efter riksdagens och regeringens uppsatta mål. Jag har fått fram att det på de flesta anstalter och häkten finns TV 1, TV 2 och TV 4. I vissa fall, beroende på om anstalterna ligger nära Finland eller Danmark, finns också möjlighet att se finsk respektive dansk TV. Jag kan nämna att avdelningen för sexualbrottsdömda på Norrtäljeanstalten, där TV 1000 förekommer, inte har fått tillgång till TV 1000. Det beslutet har överklagats till Kriminalvårdsstyrelsen, där det för närvarande är under prövning. I det arbete som nu pågår inom departementet, på grundval av Fängelseutredningens betänkande, är en översyn av möjligheten till disciplinära åtgärder föremål för prövning. Det vill jag också nämna i det här sammanhanget, även om det är för tidigt att säga vad som kommer ut av det arbetet.
Fru talman! Jag tackar för de klargörande delarna av svaret. Statsrådet nämner Norrtäljeanstalten, men jag känner till situationen på Malmöanstalten, som alltså är en mycket tung anstalt. Där kan samtliga interner se på TV 1000 på sin fritid. Jag är nog inte ensam om att tycka att detta är något stötande. Det behöver inte handla om sexualbrottslingar. Det kan gälla andra vanliga brottslingar som får se grova action och kriminalfilmer. På det sättet kan de, som jag har sagt, lära sig senaste nytt inom branschen. Det är fel. Jag hoppas att man kommer att kolla upp detta och se vad som kan göras om det visar sig att jag har rätt och det går snett vid våra anstalter.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att det aviserade avdraget på fängelsedömdas löner fullt ut skall komma brottsoffren till del. Jag vill först erinra om att regeringen så sent som i torsdags, den 24 februari, till riksdagen överlämnade en proposition med förslag om en rad åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning. Förslagen utgör ett viktigt led i regeringens arbete med att lyfta fram brottsoffren och tydligt markera att statsmakterna står på brottsoffrens sida. I propositionen föreslås bl.a. att en brottsofferfond skall inrättas. Fondens pengar skall bl.a. användas för bidrag till ideella organisationer som verkar på brottsofferområdet, bidrag till privat eller offentlig verksamhet som gäller brottsoffer, information och forskning inom brottsofferområdet. En brottsofferfond skulle t.ex. kunna ge bidrag till brottsofferjourer, kvinnorjourer, till inrättande av våldtäktskliniker och till anordnande av olika former av kristerapiverksamhet. För att ytterligare lyfta fram de kriminalpolitiskt centrala brottsofferfrågorna och därigenom ge stödet till brottsoffren stadga och kontinuitet på såväl lång som kort sikt har, som framgår av propositionen, regeringen för avsikt att bilda en brottsoffermyndighet. Detta skall ske genom att den nuvarande Brottsskadenämnden omorganiseras och tillförs ytterligare uppgifter samt byter namn till Brottsoffermyndigheten. Det handlar alltså i praktiken inte om att inrätta någon ny myndighet utan om att utvidga Brottsoffermyndigheten ges ett övergripande ansvar för brottsofferfrågor och huvuduppgifterna kommer att vara att besluta, liksom i dag, i ärenden om brottsskadeersättning och besluta i frågor om användning av brottsofferfondens pengar. Övriga förslag i propositionen tar direkt sikte på förbättringar för brottsoffer i det enskilda fallet. Regeringen föreslår att brottsofferfonden skall finansieras huvudsakligen genom att en avgift på 300 kr tas ut av dem som döms för brott där fängelse ingår i straffskalan. Under ett inledningsskede då fonden byggs upp och även senare kan det finnas skäl att utöver avgifterna även tillföra fonden medel från annat håll. Regeringen har, som Sten Andersson antyder i sin fråga, givit Kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att sänka ersättningen till de intagna inom kriminalvården med i genomsnitt 20 % fr.o.m. den 1 juli 1994. En del av de medel som frigörs genom denna sänkning kommer att finansiera den av regering och riksdag redan beslutade brottsofferreformen avseende utvidgad rätt till målsägandebiträde och förbättrat rättsligt bistånd till brottsoffer utomlands (prop. 1993/94:26, bet. Resterande del, dvs. merparten, av de medel som frigörs genom den sänkta ersättningen till fångarna bör enligt regeringens bedömning finansiera uppbyggnaden av den föreslagna brottsofferfonden, vilket också framgår av propositionen om åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning. Pengarna skall alltså inte användas till uppbyggnad av någon ny myndighet utan till insatser som direkt syftar till att stärka brottsoffrens ställning. Men de direkta kostnaderna för att besluta om användningen av fondens medel och för själva fondförvaltningen måste givetvis också finansieras och bör enligt regeringens bedömning betalas av fondens medel.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag är medveten om att det i dag har kommit en propositionen i våra fack. Hade jag vetat det när jag ställde min fråga, hade jag givetvis väntat. Men man är inte alltid à jour med tiden. Det finns ju en chans att återkomma i form av motioner. Jag vill dock ta upp ett par saker. Det är ju en ny myndighet med en generaldirektör i spetsen. Hur stor del av de 20 % kommer att gå till förbättringar ''i det enskilda fallet'', som statsrådet talade om? Statsrådet behöver inte ange det exakt men mellan tummen och pekfingret. Alla fängelsedömda skall ju betala, alltså även de som inte har gjort något så dumt att det renderar skadestånd. Då kan det uppstå ett problem. Tack och lov kan två personer som har begått exakt liknande brott på grund av förutsättningarna för rehabilitering dömas olika. Den ene döms till fängelse, medan den andre inte döms till fängelse. Då inträffar det konstiga att den som döms till fängelse och får lägre ersättning medan han arbetar i fängelset får betala till fonden, medan den som inte döms till fängelse och kan behålla sitt jobb med full inkomst slipper att betala till fonden. Detta låter litet egendomligt. Min fråga till statsrådet blir: Har man på departementet tänkt igenom detta?
Fru talman! Jag tar den sista frågan först. Alla som döms för brott där fängelse kan följa, alltså även om domen blir skyddstillsyn eller villkorlig dom, skall betala 300 kr. Endast vid vissa s.k. bagatellbrott ingår fängelse över huvud taget inte i straffskalan. Väldigt få dömda faller alltså utanför. Jag förstår att det inte är lätt att vara insatt i alla detaljer, innan man har haft tillfälle att studera propositionen.

Även dessa pengar skall gå till Frågan huruvida det blir en ny myndighet kan vi tvista om. Brottsskadenämnden är dock en myndighet. Vi skulle naturligtvis kunna skapa ytterligare en. Om inte regeringskansliet skall ha hand om Brottsofferfonden och jag tror att vi kan vara överens om att detta inte är lämpligt, utan det skall vara ett fristående organ är detta organ i lagens mening en myndighet. Sedan kan man diskutera vad man skall kalla myndighetens chef, men när det gäller de flesta statliga myndigheter har chefen titeln generaldirektör. Men en ytterst ringa del av kostnaderna kommer att falla på den här utökningen.
Fru talman! Jag skall inte bli långrandig. Jag noterar att den som döms för brott där fängelse ingår i straffskalan skall betala 300 kr, medan däremot den som slipper fängelse för liknande brott slipper löneavdraget på 20 %.

Fru talman! Lennart Brunander har ställt en fråga till mig angående eventuell sammanslagning av Borås och Sjuhäradsbygdens tingsrätter. Han vill ha besked om huruvida jag är beredd att medverka till att dessa tingsrätter även i fortsättningen får vara självständiga enheter. Domstolsverket har alldeles nyligen överlämnat ett förslag till regeringen som går ut på att de båda tingsrätterna bör slås samman till en tingsrätt. Jag har i går beslutat att ärendet skall remitteras på sedvanligt sätt. Regeringen återkommer med besked då ärendet är färdigberett och beslut kan fattas.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag blev kanske i och för sig inte mycket klokare av det. Jag tror att inte heller de människor hemma som gärna vill ha kvar dessa tingsrätter blev det. Domstolsutredningen föreslog för några år sedan att man skulle slå ihop dessa två tingsrätter. Men så skedde inte. Det visade sig nämligen att det inte var särskilt lämpligt. Inte heller lokalsituationen var sådan att en sammanslagning skulle bli bra. Man skulle inte tjäna så mycket. Det är inte fråga om små tingsrätter, utan de är var för sig så pass stora att de fungerar ganska bra. Ärendetillströmningen gör att man på dessa tingsrätter egentligen borde öka antalet rotlar. Den sammanslagna tingsrätten skulle få tio rotlar. Förmodligen borde den ha fler, eftersom ärendetillströmningen vid Borås tingsrätt förra året var 24 % och vid Sjuhäradsbygdens tingsrätt 10 %. När det nu av de skäl som jag har uppgivit inte blev något av förra gången tycker jag att det är litet klåfingrigt av Domstolsverket att komma tillbaks och lägga fram ett nytt förslag. På något sätt borde man inrätta sig efter de beslut som fattas och ge människorna ro att jobba och lösa de problem som finns, vilket inte är så enkelt. I det förslag som Domstolsverket nu har lagt fram skall allesammans samlas i Borås tingsrätts lokaler. Förslaget förutsätter att vissa lokaler som Borås kommun inte vill släppa till ändå skall användas. Man kommer inte att kunna vara i en lokal, utan man får hyra lokaler utanför. Det är inte särskilt ändamålsenligt. Jag tycker därför inte att det i dag finns fler skäl som talar för en sammanlagning än vad det gjorde förra gången. Jag upprepar min fråga om hur justitieministern ser på detta och hur hon kan agera för att tingsrätterna skall få fungera var för sig, vilket jag tror är bra på många sätt. Det står också i svaret att regeringen skall återkomma. På vilket sätt återkommer regeringen för att redovisa innan beslut fattas?
Fru talman! Som svar på den senare frågan kan jag säga att den vanliga ordningen gäller. När ärendet är tillräckligt berett kan regeringen naturligtvis fatta beslut på olika sätt. Det kan vara fråga om att lägga fram ett förslag. Det kan också vara fråga om att helt enkelt avskriva ärendet mot något annat beslut. Det går i dag inte att säga. Vilket sätt regeringen kommer att fatta beslut på beror på vilket ställningstagande vi får. Det här är ett förslag från Domstolsverket. Jag hoppas att Lennart Brunander och jag är överens om att regeringen skall hantera förslag som kommer från en myndighet på vederbörligt sätt, nämligen genom att inhämta yttrande. Jag kan naturligtvis inte med säkerhet svara för hur Domstolsverket har resonerat. Det beslut som fattades tidigare, när det sades nej till sammanläggning av tingsrätter, ingick i ett stort paket. Hela paketet föll med motiveringen att näringsprincipen och den lokala förankringen var så viktig. Jag kan tänka mig att Domstolsverket har ansett att de skäl som tidigare angavs för att säga nej till paketet inte gäller här, eftersom just dessa två tingsrätter ligger på en och samma plats. Om man skall dra slutsatser av motiven till det förra beslutet borde man egentligen säga att Jag tycker nog att vi kan ha förståelse för att Domstolsverket, på grund av de besked man har fått tidigare, ändå har arbetat vidare. Om jag skall arbeta seriöst måste jag också se till att remittera de förslag som kommer in.
Fru talman! Jag förstår detta och tycker att det är riktigt att justitieministern jobbar på det sättet. Anledningen till att jag går in i ärendet just nu är att jag inte vill komma i efterskott när justitieministern redan har fatta beslut, för då är det inte stor nytta med att stå här och prata. Jag vill göra det dessförinnan. Om man går tillbaks till det gamla paketet med förslag var motivet till sammanslagningarna att de tingsrätter som skulle slås samman var små. De hade en eller två domare. Så är inte fallet i detta sammanhang. Här gäller det tingsrätter som har en försvarbar storlek när det gäller att kunna jobba på ett bra sätt och täcka de områden som de skall göra. Det är riktigt att de båda ligger i Borås. De betjänar två olika områden. Att Sjuhäradsbygdens tingsrätt också kom att hamna i Borås beror väl på att kommunikationer osv. fungerar för det område den representerar. Anledningen till att man slog ihop alla de tingsrätter som utgör Sjuhäradsbygdens tingsrätt är ingenting att diskutera nu. Genom att slå samman dessa två tingsrätter får man en situation som inte är bra arbetsmässigt. Man vinner inte särskilt mycket ekonomiskt. Jag upplever det faktiskt som klåfingrigt och skulle vilja uppmana justitieministern att jobba för att de båda skall kunna vara kvar.